Fru talman! Jag tackar justitieministern för de tal som är hållna. Det återstår möjligen att hålla ett litet tal inom regeringskretsen. Det här berör nämligen så många politikområden, inte minst skol och hemområdet. Till skillnad från de mera genuina övergreppen när det gäller sexualbrott där personerna inte känner varandra, har vi här en annan typ av övergrepp som sker trots att personerna är välbekanta med varandra. Det kanske är ett skäl till att man inte är lika benägen att göra anmälan eller ta upp ett samtal med t.ex. en skolsköterska. Man är rädd för att tala ut om det här. Så utvecklas på något sätt ett slags pennalism som jag tror att vi alla känner oss främmande för och vill bekämpa. Det rör sig här om saker som vi i en rättsstat inte stillatigande kan låta fortgå. Därför behöver det beivras men framför allt förhindras.
Fru talman! En punkt i det som Elver Jonsson tog upp är mycket viktig. Det gäller att alla som kan ha anledning att komma i kontakt med dessa frågor och med människor som har drabbats av sexuella övergrepp måste ge tydliga signaler om att den som drabbas av ett övergrepp icke är gärningsman utan offer. Jag tror att det ofta i olika sammanhang förekommer felaktiga signaler.

Fru talman! Sigrid Bolkéus har frågat mig om det är förenligt med ämnets vikt att en tjänst som utbildare på polishögskolan i frågor som rör sexuella övergrepp mot barn dragits in. Jag vill inledningsvis säga att jag självfallet ser mycket allvarligt på den typ av brott Sigrid Bolkéus tagit upp i sin fråga. Ett uttryck för detta är att regeringen i budgetpropositionen fastslagit att ökade resurser bör sättas in för att bekämpa våldsbrotten, till vilka sexualbrotten hör. I propositionen pekar också regeringen på vikten av att enskilda personer som utsätts för brott får polisens uppmärksamhet och omsorg. Vad härefter gäller frågan om tjänst som utbildare i det aktuella ämnet vill jag först nämna att någon tjänst som lärare i ämnet aldrig har funnits inrättad och följaktligen inte heller har dragits in. Huvuddelen av lärarna på polishögskolan är inkommenderade från den lokala polisorganisationen för att undervisa i ett eller flera ämnen. Inkommenderingens längd uppgår oftast till ett år varefter behovet omprövas. Endast ett fåtal lärare har fast tjänst vid skolan. En polis har under förra året varit inkommenderad på heltid för att undervisa i frågor som rör sexuella övergrepp mot barn. föreslås att polishögskolan skall verka som en resultatenhet inom rikspolisstyrelsen med efterfrågestyrning och intäktsfinansiering.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

Fru talman! Jag vill gärna tillägga att enligt polishögskolans kurskatalog för kommande läsår erbjuds två grundkurser och två fortbildningskurser i ämnet utredning av sexuella övergrepp och misshandel mot barn. Kurserna är på en vecka. Jag vill också påpeka att den aktuella inkommenderade polisen inte har ägnat sig åt utbildningen på polishögskolan på heltid. Hon har haft möjlighet att sälja sina tjänster på andra håll.

Fru talman! Jag kan inte svara på om innehållet i kurskatalogen enbart bjuds ut externt eller om ämnena ingår separat i den obligatoriska utbildningen.

Fru talman! Yvonne Sandberg-Fries har frågat mig om regeringen avser att behålla Frågan om att riva upp nedläggningsbeslutet av kriminalvårdsanstalten i Karlskrona diskuterades här i kammaren senast den 26 november förra året. Jag redogjorde då för bakgrunden till nedläggningsbeslutet och att frågan skulle behandlas i 1992 års budgetproposition. Som Yvonne Sandberg-Fries konstaterar i sin fråga har regeringen i budgetpropositionen gjort bedömningen att det inte finns skäl att ändra på beslutet. Jag gör samma bedömning i dag. Jag vet att 17 platser på avdelningar på Karlskronaanstalten som varit stängda en tid togs i bruk på nytt i fredags. Enligt vad jag inhämtat skall dessa platser utnyttjas omkring en månad. Därefter fortsätter den tidigare påbörjade avvecklingen av anstalten. Anledningen till öppnandet var bl.a. att det behövdes extra platser i samband med att de intagna som strejkade på Kumlaanstalten skulle förflyttas till andra anstalter. Dessutom kan nämnas att omkring 230 anstaltsplatser är tillfälligt stängda på grund av ombyggnadsarbeten. Som Yvonne Sandberg-Fries vet kommer flertalet av de anställda vid anstalten att beredas fortsatt anställning på det nya häktet. Med anledning av öppnandet av de 17 platserna har fyra tidigare anställda vikarier anställts på nytt. Svaret på frågan är således att regeringen inte har för avsikt att ändra nedläggningsbeslutet.
Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på frågan, även om jag inte är särskilt glad över innehållet i svaret. Den här frågan har diskuterats länge. Jag måste säga att problemen med att förstå regeringens ställningstaganden kvarstår. Vi talar här om en anstalt som är förhållandevis billig. Den driver en verksamhet med motivationsoch påverkansprogram, som justitieministern själv har uttalat sig för. Den har en mycket hög säkerhet, både för personal och intagna. Det har nyligen gjorts stora investeringar. Vi kan t.ex. jämföra med Malmöregionens rymningar. Moderater brukar vara angelägna om att förhindra sådana, har vi förstått. 1990/91 rymde Justitieministern säger att ett skäl är att 230 platser är tillfälligt stängda. Men justitieministern egna förslag kommer väl ändå att leda till att behovet av anstaltsplatser kommer att öka. Häktesbeläggningen är redan i dag mycket hög. Slopandet av halvtidsfrigivningen kommer, visserligen rakt av, att innebära ett behov av mellan 500 och 600 nya platser, enligt uppgifter från departementet. Till detta kommer t.ex. Sammantaget borde detta innebära att det finns en uppgift för den här anstalten även i fortsättningen.
Fru talman! Jag vill först påminna om att det var den socialdemokratiska regeringen som fattade beslutet om nedläggning. Som jag sade har vi inte funnit skäl att ompröva beslutet. Det är riktigt att det just nu finns en hög beläggning. Utöver de skäl jag nämnde inträffar den högsta beläggningen normalt vid den här tiden på året. Sedan har vi dessutom ombyggnadsarbeten och omflyttning för att få stopp på strejken på Det är också korrekt att vi med vår politik kommer att få behov av ytterligare platser, framför allt när vi slopar den obligatoriska halvtidsfrigivningen. Det har vi naturligtvis också sett över. Det sker ombyggnadsarbeten och nybyggande är på gång. an skall ha klart för sig att Karlskronaanstalten -- och den typen av anstalter -- är byggda på ett sådant sätt att de är mycket personalkrävande. Med nybyggnader kan vi hålla driftskostnaderna nere och därmed göra det billigare på sikt.
Fru talman! Det var visserligen den socialdemokratiska regeringen som föreslog en nedläggning, men det var inte någon socialdemokrat som i valrörelsen stod i Karlskrona och sade: Rösta på mig, så kommer vi att behålla anstalten. Det var i stället en moderat, den moderate riksdagsmannen K-G Svenson, som hade fått löfte ifrån partiledningen om att få göra detta uttalande i valrörelsen. Därför är det naturligt för mig att fråga varför regeringen inte fullföljer det löfte som avgavs, särskilt med tanke på att man har en moderat som justitieminister. Jag har intrycket av att det har gått något slags prestige i den här frågan. Kriminalvårdsstyrelsen har ett uppdrag att gå igenom anstaltsbeståndet och dra slutsatser om vilka anstalter som skall vara kvar, vilka som skall läggas ner samt var nybyggnationerna skall göras. Den skall också bedöma platsbehovet för framtiden. Denna bedömning är mig veterligen ännu inte gjord. Därför tycker jag att det är egendomligt att man kan säga att Karlskronaanstalten inte behövs i framtiden.
Fru talman! Vi har enligt min uppfattning en god kommunikation med kriminalvårdsstyrelsen. Det hade naturligtvis varit betydligt enklare för mig att säga att vi inte skall lägga ner Karlskronaanstalten.

Fru talman! Jag vill nog ändå hävda att denna fråga har blivit ett slags prestigefråga. Anstalten skall läggas ner till varje pris, oavsett om det finns argument för det eller inte. Justitieministern säger också i sitt svar att flertalet av dem som är anställda på anstalten kommer att beredas arbete på det nya häktet. Det är i och för sig riktigt, men om inte annat tycker jag faktiskt att regeringen har ett mycket stort ansvar för att se till att statliga jobb inte i onödan tas bort ifrån den här kommunen. Det gäller bl.a. mot bakgrund av att när det förslag till försvarsproposition som regeringen har lagt fram väl har antagits i den här kammaren, kommer i storleksordningen 350 statligt anställda att tvingas lämna sina arbeten. Det borde också vara ett skäl att ta hänsyn till i sammanhanget.

Fru talman! Lars-Erik Lövdén har ställt en fråga till mig med anledning av ett uppmärksammat fall där två personer, som i Sverige dömts till långa fängelsestraff, överförts till Turkiet för verkställighet av straffen och där inom kort frigivits. Lars-Erik Lövdén undrar vilka åtgärder regeringen avser att vidta i syfte att förhindra liknande händelser i framtiden. Jag kan upplysa om att frigivningen har skett enligt en särskild turkisk lag om amnesti. Överföringen har skett enligt lagstiftningen om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdomar. Lagstiftningen innehåller tre olika fall där överförande av fängelsestraff kan ske. I de fall som är vanligast i praktiken -- och dit det nu aktuella hör -- beslutar regeringen om överförande till Sverige, medan kriminalvårdsstyrelsen prövar ärenden om överförande från Sverige. Det finns inte någon skyldighet för Sverige att medverka till överförande. Det innebär att det finns ett visst utrymme för att vägra överförande. Lagen anger dock inte när detta bör ske. Det kan i ett fall där det är tveksamt om ett överförande bör ske behöva fattas beslut som påverkar Sveriges förbindelser med en annan stat, vilket bör ankomma på regeringen. Jag anser därför att man bör överväga att införa en möjlighet för kriminalvårdsstyrelsen att i sina överförandeärenden hänskjuta sådana fall till regeringen. Genom en sådan ändring skulle det också tydligare framgå av lagen att ett överförande inte alltid bör ske, även om de formella förutsättningarna finns för detta.
Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. När två i Sverige för grovt narkotikabrott dömda utländska medborgare vars straffverkställighet överförs till Turkiet där omedelbart släpps fria, blir naturligtvis upprördheten stor, detta särskilt som den brottsliga verksamheten var synnerligen grov. En av männen dömdes i Sverige till tolv års fängelse för langning av 220 kilo heroin. Det var det största narkotikamålet någonsin i Sverige. Efter att ha avtjänat fyra år i svenskt fängelse överförs de båda till Turkiet och frisläpps omedelbart enligt, som justitieministern anger i sitt svar, särskild amnestilagstiftning. Här kan man verkligen, för att använda ett av Moderaterna myntat begrepp, tala om svängdörrar från Kumla. Överförandet har skett enligt lagstiftningen om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdomar. Denna lagstiftning är, som justitieministern mycket riktigt anger, inte bindande. Man är inte tvingad att bevilja överförandet. Det är en fakultativ lagstiftning. Det finns alltså inga tvingande bestämmelser som ålägger Sverige att överföra verkställigheten till annat land. Jag tycker att den åtgärd som justitieministern anger i sitt svar är riktig, dvs. att regeringen i vissa fall skall få möjlighet att pröva dessa ärenden. Hade man i detta fall haft kunskap om amnestilagstiftningen skulle naturligtvis situationen ställts i en helt annan dager. Nu har det förekommit uppgifter bl.a. i massmedia att regeringen haft kännedom om den förestående amnestin i Turkiet innan beslutet fattades av kriminalvårdsstyrelsen. Jag vill fråga justitieministern om detta är riktigt och varför kriminalvårdsstyrelsen i så fall inte fick ta del av den kunskapen.
Fru talman! Den framställan som gjordes i detta ärende skedde i februari 1991. Enligt den information som jag har fått fick UD under våren, dvs. våren 1991, information om den turkiska amnestilagen. Jag kan inte svara för varför den dåvarande regeringen inte vidarebefordrade den informationen.
Fru talman! Jag är som jag tidigare sade nöjd med det svar som justitieministern har avgivit, nämligen att hon är beredd att ta upp frågan om att införa en bestämmelse som gör det möjligt för kriminalvårdsstyrelsen att hänskjuta ärenden till regeringen när det är fråga om särskilt känsliga fall. Jag hoppas också att justitieministern ser till att kommunikationen mellan utrikesdepartementet och kriminalvårdstyrelsen i den här typen av ärenden sker på ett bättre sätt fortsättningsvis. Härmed ber jag än en gång att få tacka justitieministern för svaret.

Fru talman! Georg Andersson har frågat mig om regeringen avser att fördröja genomförandet av broprojektet genom att kräva förnyad utredning av en järnvägstunnel under Öresund. Bakgrunden till frågan är den skrivelse som miljöoch naturresursdepartementet upprättat och översänt till Svensk-Danska Broförbindelsen AB. I skrivelsen ges vägledning för den ansökan som bolaget skall göra med anledning av att regeringen beslutat att utformningen av en fast förbindelse skall prövas enligt 4 kap. naturresurslagen. Enligt Georg Andersson har redovisningen i massmedia skapat ett intryck av att departementet nu kräver en förnyad utredning av ett tunnelalternativ. Låt mig erinra om att det folkrättsligt bindande avtal som Sveriges och Danmarks regeringar ingått förutsätter att projektets lämplighet prövas enligt resp. stats lagstiftning. För vår del innebär denna prövning bl.a. att sökanden skall göra en miljökonsekvensbeskrivning som uppfyller kraven i naturresurslagen. I motiven till den lagstiftning som ligger till grund för kraven på miljökonsekvensbeskrivningar sägs bl.a. att i en miljökonsekvensbeskrivning skall redovisas vilka realistiska alternativ som kan övervägas när det gäller lokalisering eller utformning. I den skrivelse som Georg Andersson åberopar i sin fråga påpekas att de alternativ som övervägts beträffande förbindelsens utformning m.m. bör redovisas. Vidare anges att det står den sökande fritt att redovisa även andra alternativ som är intressanta från ekonomisk, miljömässig eller kommunikationsteknisk synpunkt. Det sägs också att en av förutsättningarna för att regeringens prövning enligt naturresurslagen inte skall fördröjas, är att det från miljösynpunkt gynnsammaste alternativet är tillfredsställande behandlat. Detta påpekande från departementet syftar till att undvika förseningar och definitivt inte till att fördröja prövningen av projektet.
Fru talman! Tack för svaret, men det gjorde mig inte klokare. Det innehåller bara en upprepning av det som redan står att läsa i det dokument som utgått från miljö och naturresursdepartementet och på vilket jag grundade min fråga. Denna skrivelse ledde till att jag kände mig vilsen. Så har tydligen massmedia också känt det. Jag tror mig veta att man även i trafikutskottet står undrande inför vad detta betyder. Det är mot denna bakgrund jag har ställt frågan. Innebär detta att tunnelalternativet skall utredas på nytt, och är detta en förutsättning som miljödepartementet nu ställer för en miljöprövning? Frågan som ligger bakom är: Kan tidtabellen hålla, dvs. kan man starta projektet under 1993 som vi har kommit överens om i avtalet? Det är mina två konkreta frågor. Jag hoppas verkligen att jag kan få ett förtydligande. Det är många som undrar.
Fru talman! I avtalet står att det åligger Sverige och Danmark att tillse att arbetet med Öresundsförbindelsen inriktas på att anläggningsarbetena kan påbörjas år 1993. Vi är helt inriktade på att avtalet skall fullföljas. Det föreligger inga oklarheter på denna punkt. Över huvud taget har hela regeringen samma inriktning när det gäller att följa upp avtalet och också se till att det sker ett så snabbt beslut som möjligt. När det gäller den andra frågan utgår jag ifrån att Georg Andersson anser att vi skall följa naturresurslagen, dvs. svensk lagstiftning, vid miljöprövningen. Det betyder att vi måste se till att vi har ett ordentligt beslutsunderlag när vi fattar beslut i frågan. Vi måste också vara ganska lyhörda för vad experter anser. Vi vet inte vad t.ex. en internationell expertpanel kan komma fram till. Det kan inte jag säga någonting om i dag, eftersom någon sådan inte ens är tillsatt. Dessutom har Helcom mycket tydligt i flera länder uttalat att man ser det som önskvärt att alla tänkbara alternativ utreds. Det är deras önskemål. Jag har enbart visat på de förutsättningar vi arbetar under på miljö och naturresursdepartementet.
Fru talman! Nu har vi ett avtal, och det gäller en bro. Kommunikationsministern har vid upprepade tillfällen slagit fast att faktum är att avtalet av den 23 mars 1991 mellan den svenska regeringen och den danska regeringen inte tillåter någon annan utformning än en kombinerad järnvägs och vägförbindelse. Det sade kommunikationsministern t.ex. den 18 februari här i kammaren. Det bekräftades ytterligare i förra veckan i ett svar till Lars-Erik Lövdén. Vi har i riksdagen behandlat frågan om en tunnel. Riksdagen har avvisat det förslaget. Den danska regeringen har också avvisat förslaget. Jag noterar att den danska brobolaget säger att en lösning med en tunnel under Öresund inte är aktuell. Då frågar jag mig återigen: Är det verkligen allvarligt menat att man av något slags formalistiska skäl skall utreda tunnelalternativet en gång till? I så fall blir det ingen start under 1993, det är jag övertygad om. Den andra luddigheten i denna skrivelse är när ni redovisar vilka realistiska alternativ som bör övervägas när det gäller lokalisering och utformning. Lokaliseringen är ganska klart fixerad i avtalet. En utformning med en bro och en sänktunnel under Drogden är vad som har avtalats. Det är detta som skall utformas så, att det uppfyller miljökrav beträffande vattengenomströmning och annat.
Fru talman! Också jag kan läsa ur avtalet. Där står att allting skall ske med hänsyn till vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det är kopplat till att det skall handla om en bro. Även en bro kan faktiskt få olika utformning. Den skall ju bl.a. vara kombinerad med en tunnel på den danska sidan. Såvitt jag förstår är det inte alldeles säkert att den i dag har den utformning som man slutligen kommer att godkänna. Det som är viktigt för mig är att vi hanterar vår lagstiftning, naturresurslagen, på ett riktigt sätt och att vi verkligen skaffar ett så bra underlag som möjligt för beslutet. Jag har inte ställt något krav på att ett tunnelalternativ skall utredas. Jag har bara talat om de förutsättningar vi kommer att arbeta under på miljö och naturresursdepartementet i förhållande till både den nationella lagstiftningens krav och internationella krav.
Fru talman! På denna punkt är jag överens med Görel Thurdin. En broförbindelse kan utformas på olika sätt och likaså sänktunneln under Drogden. Det är väl detta som miljöprövningen i första hand skall ta sikte på, att se till att utformningen blir på ett sätt som i så hög grad som möjligt tillgodoser miljökraven. Sedan säger Görel Thurdin att hon inte har ställt krav på att tunnelalternativet skall utredas på nytt. Jag noterar detta med tacksamhet. Jag hoppas att vi inte behöver föra någon ytterligare debatt om den frågan, utan att regeringen, kommunikationsministern och miljödepartement är överens om att det inte ånyo krävs en utredning av tunnelalternativet. Det är avvisat av bl.a. ekonomiska skäl.
Fru talman! Jag kan naturligtvis inte garantera vilka diskussioner som kommer att föras utifrån det material som kommer att ligga på departementets bord och som kommer att skickas ut på remiss. Det är många som kommer att ha åsikter om detta material. Den diskussionen vill jag inte föregripa. Jag tänker faktiskt ställa en motfråga till Georg Andersson. Anser Georg Andersson att svensk lagstiftning på något sätt har avtalts bort? Anser Georg Andersson att vi inte över huvud taget skall lyssna på vad andra Östersjöländer har att säga i denna fråga?
Fru talman! Det finns ett uttalande i riksdagsbeslutet om de sakerna. Därom råder inga delade meningar. Men jag menar att det är väl ändå onödigt att hålla på och utreda alternativ som den svenska riksdagen och den danska regeringen en gång har avvisat och som man också har avvisat i avtalet. Det är att fördröja hela processen, om man kräver nya utredningar av detta, som av andra -- trafikpolitiska och ekonomiska -- skäl är avvisat, låt vara att tunnelalternativet kunde vara ur miljösynpunkt något bättre än broalternativet. Men det fanns ju andra skäl till att det avvisades. Tidigare sade Görel Thurdin att hon inte kräver en utredning om tunnelalternativet. Jag tar fasta på det, och vi går vidare i det här arbetet -- med så hög hastighet som möjligt, hoppas jag.
Fru talman! Jag har ju haft kontakter med miljöminister M ller i Danmark, och vi har båda kommit fram till att högsta möjliga miljöambition skall gälla vad avser beslutet i den här frågan. Jag utgår från att om vi skall ha trovärdighet när vi fastställer ett beslut måste också underlaget visa att vi verkligen har valt ett så att säga för miljön trovärdigt alternativ.
Fru talman! Men alternativet är en gång för alla valt, och regeringen har inget mandat att nu hålla på och förhandla om något annat alternativ än det som riksdagen har beslutat om. Det skall utformas så att det blir ur miljösynpunkt så bra som möjligt. Kan man inte nå upp till vad som rimligen krävs för detta alternativ får man väl återkomma till riksdagen om saken. Men något mandat att utreda ett tunnelalternativ, som är avvisat av ekonomiska och trafikpolitiska skäl, kan jag inte se att det finns. Ett sådant utredande är ju bara ägnat att fördröja hela processen och släpa upp frågan på den beryktade långbänken. Jag hoppas verkligen att regeringen är enig och står bakom vad kommunikationsministern vid upprepade tillfällen har sagt, och jag tar än en gång fasta på att Görel Thurdin sade att hon inte kräver att tunnelalternativet skall utredas.
Fru talman! Jag har inte ställt några krav på broföretaget, för det har varit fullständigt omöjligt att där kräva någonting annat än vad som fastställts i det avtal som föreligger. Men jag konstaterar att enligt Georg Andersson -- och jag utgår från att det gäller Socialdemokraterna över huvud taget -- är egentligen miljökonsekvensbeskrivningen ganska onödig. Jag för min del tänker se till att vi följer naturresurslagen och dess intentioner att man skall välja det för miljön bästa alternativet.
Fru talman! Innebär det att Görel Thurdin ånyo aktualiserar tunnelalternativet? Talar jag inte med företrädare för en och samma regering när jag talar med Odell och när jag talar med Thurdin?
Fru talman! Jag tror att Georg Andersson inte ens är medveten om att ett nollalternativ också skall prövas och att det skall ske sammanvägningar och jämförelser mellan de två alternativen. Det är sagt.
Fru talman! Vi har tecknat avtal om att bygga en bro för järnvägs och landsvägstrafik mellan Malmö och Köpenhamn. Jag hoppas att regeringen ser till att det avtalet genomförs, med allt beaktande av den lagstiftning som gäller och precis enligt vad riksdagen tidigare uttalat sig för.
Fru talman! Jag bara konstaterar att Georg Andersson vill inte följa svensk lagstiftning.
Fru talman! Det var ett mycket enfaldigt konstaterande. Jag har deltagit i kammardebatten efter att ha varit föredragande statsråd för den proposition som presenterades och där riktlinjerna för hanteringen av frågan fastlades, och jag hoppas att den nuvarande regeringen håller fast vid dessa.

Fru talman! Jarl Lander har frågat miljöminister Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Strängforsen, som ligger invid Kärrbackstrand, finns inom den sträcka i Klarälven som skyddas enligt bestämmelserna i naturresurslagen. Ett kort svar på Jarl Landers fråga är därför ja.
Fru talman! Först ber jag att få tacka statsrådet för svaret på frågan. Det kanske kan anses onödigt att framställa en sådan här fråga, eftersom jag har tolkat lagstiftningen på samma sätt som statsrådet. Jag var med 1987 när kammaren fattade det här beslutet. Då trodde jag inte att jag några år senare skulle behöva resa frågeställningen igen. Men tyvärr är det så, fru Thurdin, att vi i norra delen av Värmland fått uppleva hur statsrådets partikamrater och hur folkpartister i detta område har svängt i frågan och återigen, tillsammans med moderaterna i kommunstyrelsen, väckt frågan om att utreda möjligheterna att bygga ut Strängforsen. Det är detta som frågan gäller: Är det verkligen så att man efter fyra fem års tid ånyo skall kunna föra upp en sådan här frågeställning till behandling? Eller är min tolkning av vad statsrådet sagt riktig, så att det får anses vara en sådan signal till kraftverksivrare och andra älvutbyggare i norra Värmland, att vi kan anse att forsen i fortsättningen är räddad och att det inte blir någon utbyggnad?
Fru talman! Om man ser efter hur det var när naturresurslagen kom till finner man att Strängforsen från början inte omfattades av skyddet mot vattenkraftsutbyggnad. Sedan fattades ett kompletterande beslut, och i det ingår just skyddet av Strängforsen, och även en ganska lång sträcka av Klarälven finns med. Vid den tidpunkten ansåg också Torsby kommun, som det handlar om, att den här forsen borde skyddas. I enlighet med vad som angavs i regeringsförklaringen kommer regeringen att värna om de älvar och älvsträckor som undantas från utbyggnad. För det första finns det över huvud taget inga ambitioner att ändra den redan befintliga lagstiftningen. För det andra innehåller regeringsförklaringen att regeringen avser att föreslå att fler värdefulla vattendrag skyddas enligt naturresurslagen. Vi har i departementet utifrån de skälen tagit fram ett material som kommer att gå ut på remiss i dagarna.
Fru talman! Då tolkar jag statsrådet så, att statsrådets partikamrater och övriga borgerliga ledamöter i kommunstyrelsen i min hemkommun, Torsby kommun, har fattat ett omöjligt beslut genom att bestämma sig för att ytterligare utreda frågan tillsammans med kraftbolaget i norra Värmland. Det svar jag fått i dag tolkar jag alltså på det sättet att jag kan tala om för kommunstyrelseledamöterna i min hemkommun, att det är ingen mening med ytterligare utredning, för statsrådet Thurdin har sagt att Strängforsen är skyddad för kraftverksutbyggnad.
Fru talman! Det är alldeles rätt att den befintliga lagstiftningen kommer inte att ändras, utan vad som sker är att ytterligare älvsträckor skyddas.
Fru talman! Jag kan då kanske bara få den bekräftelsen från statsrådet, att den borgerliga regeringen inte tänker göra samma snabba svängning rörande den här frågeställningen som partikamraterna har gjort hemma i Torsby kommun.
Fru talman! Jag tycker att jag har svarat klart och tydligt på frågan. När jag ser på vår svenska lagstiftning och på ärenden som miljö och naturresursdepartementet behandlar, då är det viktigt för mig att rättssäkerheten gäller, och jag tar inte i beaktande konstellationer ute i landet.

Herr talman! Maj-Lis Lööw har frågat mig hur jag vill kommentera att fyra landshövdingeposter tillsätts med enbart män. Jag tycker naturligtvis inte att detta är bra. Vid utnämning av landshövdingar finns inga fasta procedurregler. Praxis har dock hittills varit att regeringarna bett de större oppositionspartierna om förslag till lämpliga personer. Överläggningar har sedan skett mellan partierna. Allmänt sett är det upp till alla partier att driva kravet på en jämn fördelning av kvinnor och män i beslutande positioner. Jag kan bara konstatera att vi inte har levt upp till den ambitionen vid den utnämning av fyra landshövdingar som skedde i förra veckan. Detta i kombination med tidigare utnämningar av landshövdingar ger ett resultat som är otillfredsställande ur jämställdhetssynpunkt.
Fru talman! Jag tackar jämställdhetsministern för svaret. Jag förstår att det inte var så lätt att svara på frågan, men det fanns egentligen bara ett svar på den. Vi är säkert överens om att det inte är bra som det är. Jag måste ändå konstatera att det i denna riksdag visserligen blivit en försämrad kvinnorepresentation, därför att vi fick in två nya ''gubbpartier'' i riksdagen. Men i regeringen är det fortfarande en hyfsad kvinnorepresentation. Om regeringens kvinnor satte sig på bakhasorna, hade de väl kunnat driva fram en annan tingens ordning i den här frågan. Till syvende och sist är det ändå den som utser som har ansvaret, har överblicken och kan se hur helheten blir vid en utnämning, vare sig det handlar om utredningar, kommittéer, styrelser eller nämnder. I det här fallet handlade det om fyra landshövdingar. Det finns visserligen inga fasta procedurregler här, precis som Birgit Friggebo säger. Icke desto mindre finns det ändå möjligheter att gå tillbaka till dem som nominerat och säga: Detta kommer inte som helhet att bli bra, och därför måste vi försöka hitta en annan lösning. Jag är alldeles säker på att om kvinnorna i regeringen står på sig, kan vi få en förbättring. Den här gången är det dessutom inte snett bara i förhållande till tidigare utnämningar, utan det fatala den här gången är att två av det fåtal kvinnliga landshövdingar som vi har också ersattes av män.
Fru talman! Maj-Lis Lööw sade att det kanske inte var så lätt att svara. Jag tycker att det var ganska lätt att svara och göra den sammanfattning som jag gjorde, att situationen naturligtvis inte är tillfredsställande. Maj-Lis Lööw uppmanar mig att gå tillbaka till dem som nominerat. Faktum är att det faktiskt skedde. Statsministern hade kontaktat bl.a. Socialdemokraterna med det faktum att det var väldigt många män som nominerats, två från socialdemokraterna. Men det ledde inte till något annat resultat än att det blev två män från Nu vill jag inte rättfärdiga det beslut som har fattats med denna upplysning, men så är fallet. Jag har tittat litet grand på statistiken bakåt i tiden. Jag har statistik sedan 1963. Sedan dess har det utsetts bara sju kvinnliga landshövdingar i Sverige över huvud taget. Det är intressant att se hur blocken har nominerat, eftersom partierna i överläggningarna styr det hela ganska mycket; det är inte bara regeringen som gör det. Fem borgerliga kvinnliga landshövdingar har utsetts och två socialdemokratiska kvinnliga landshövdingar. Hur har då regeringarna utsett landshövdingar -- det har naturligtvis också betydelse? Socialdemokratiska regeringar har utsett fyra kvinnliga landshövdingar, de borgerliga tre. Då skall man alltså jämföra den tid som resp. partier har suttit i regeringsställning. Utvecklingen under årens lopp visar att vi fick den första kvinnliga landshövdingen 1974. 1977 fick vi två, 1980 tre och 1986 fyra. Men bara två år efter, 1988, vände det igen, och vi fick tre kvinnliga landshövdingar. Nu har vi två. Det är alltså bara under en kort period 1986-1988 som vi hade fyra kvinnliga landshövdingar. Den slutsats jag drar av detta, fru talman, är att inget parti och ingen regering kan slå sig för bröstet.
Fru talman! Nej, det kan jag hålla med om. Det är självklart så att det under en mycket lång tid hade behövt utnämnas bara kvinnliga landshövdingar för att vi skulle ha fått en som både Birgit Friggebo och jag tycker bra fördelning mellan män och kvinnor på dessa poster. I det här fallet blir det påtagligt ojämnt, när fyra utnämns på en gång, alla manliga. Jag vet att vi hade en liknande situation i den socialdemokratiska regeringen. Detta är väl inte platsen för Birgit Friggebo och mig att utbyta interiörer från regeringsarbetet, men jag vill påpeka att vi då faktiskt satte oss på bakhasorna och sade att vi i så fall fick låta någon plats stå vakant tills vi kunde hitta en annan och bättre tingens ordning. Jag tackar för svaret, och jag utgår från att vi inom våra resp. partier kommer att se till så att det i framtiden blir bättre på detta område.
Fru talman! Jag delar Maj-Lis Lööws uppfattning i denna fråga till hundra procent. Jag tror att vi kvinnor måste se till att det blir en annan tingens ordning. Detta får inte i fortsättningen skötas endast av partiledarna i slutna rum.
Fru talman! Georg Andersson har frågat mig om regeringen kommer att hålla fast vid jämlikhetsprincipen i invandrarpolitiken och således förhindra att svenska företag anställer gästarbetare. Sverige har, som Georg Andersson väl känner till, en reglerad invandring. På grund härav skall en utlänning för att arbeta i Sverige ha arbetstillstånd, om inte utlänningen har permanent uppehållstillstånd eller är medborgare i de nordiska länderna. Kriterierna för möjligheten att få arbetstillstånd är mycket omfattande. Arbetstillstånd beviljas av statens invandrarverk i samråd med arbetsmarknadsverket efter hörande av arbetsmarknadens parter. Svaret på Georg Anderssons fråga är att vi inte har något system för gästarbetare i Sverige och att jag givetvis inte har för avsikt att föreslå regeringen att ett sådant system skall införas.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag tycker att det var ett bra svar. Jag noterar att Birgit Friggebo säger att hon inte har för avsikt att föreslå regeringen att ett system med gästarbetare skall införas. Jag utgår då ifrån att Birgit Friggebo också kommer att motsätta sig om någon annan skulle föreslå att gästarbetare skulle få anställas i svenska företag. Min fråga är motiverad av att det har lämnats en promemoria i vilken man föreslår att diskriminerande villkor för första gången skulle kunna införas för utländska arbetare på den svenska arbetsmarknaden. Jag tänker på promemorian om ett nytt sjöfartsregister. De utländska sjömän som skulle anställas skulle inte omfattas av det sociala trygghetssystemet. Av promemorian framgår också att exempelvis ATP inte skall gälla för utländska sjömän som inte är bosatta i Sverige. Sjömän från u-länder skulle då anställas på svenskflaggade fartyg på svenskt territorium och bli vad vi allmänt kallar för gästarbetare, utan några som helst rättigheter. Jag hoppas att Birgit Friggebo står emot om man skulle driva kravet på att ett sådant system skall införas.
Fru talman! Kommunikationsministern besvarade i förra veckan frågor om den tjänstemannapromemoria som har utarbetats inom kommunikationsdepartementet. Hans svar var att den frågan nu är ute på remiss och att regeringen inte har tagit ställning till de olika förslag som i denna promemoria förs fram som ett sätt att rädda svensk rederinäring, vilket naturligtvis också är viktigt för svenska medborgare som är sjömän.
Fru talman! Jag är medveten om detta. Jag var inte nöjd med att kommunikationsministern tog över svaret på den frågan, eftersom jag ställde frågan utifrån en mer generell utgångspunkt. Om man nu skulle börja vackla och säga att svenska företag som bedriver sjöfartsverksamhet kan få tillämpa gästarbetarsystem för att klara sin konkurrenssituation, blir nästa fråga: Hur går det då med landbaserade svenska företag som har svårt med den utländska konkurrensen? Det kan gälla företag inom teko, inom transportnäringen och inom andra branscher. Av den anledningen har den här frågan en principiell och generell karaktär.
Fru talman! Som jag har sagt i mitt svar är det inte aktuellt att införa något gästarbetarsystem för utlänningar som arbetar i Sverige. Regeringen kommer senare att ta ställning till de olika förslag i promemorian som finns redovisade. Det finns därför ingen anledning för mig att ha synpunkter på de olika förslag som där läggs fram just i syfte att rädda rederinäringen och ge arbete åt svenska medborgare och svenska sjömän.
Fru talman! Jag skall inte gå djupare in i den diskussionen, men resonemanget är litet vilseledande när man talar om att rädda svensk sysselsättning genom tankar på att införa ett system där man slår ut svenska sjömän med lågavlönade utländska. Dessa omfattas dessutom inte av de sociala trygghetssystem, sociala arbetsrättsregler och andra arbetsvillkor som gäller på den svenska arbetsmarknaden.

Herr talman! Tage Påhlsson har frågat justitieministern om hon avser att vidta åtgärder för att förbättra journalisternas möjligheter att bedriva sin verksamhet i tryckfrihetsförordningens anda utan hinder från myndigheternas sida. Fördelningen av arbetet inom regeringen är sådan att det är jag som skall svara på frågan. Det övergripande syftet med tryckfrihetsförordningen är att främja spridningen av åsikter och information genom tryckt skrift. Den nya yttrandefrihetsgrundlag som gäller för andra medier som radio, TV, filmer och videogram har motsvarande uppgift på det övriga massmedieområdet. Båda grundlagarna innehåller en rad regler med detta syfte. Bl.a. finns det föreskrifter om journalisters och andras rätt att skaffa information. Också bestämmelser i t.ex. brottsbalken kan givetvis vara till skydd för journalisters verksamhet. Det är ett allmänt intresse att inte bara lagens bokstav utan också dess anda genomsyrar myndigheternas kontakter med massmedierna. Bl.a. uttalanden av JO kan vara till ledning för hur tjänstemän bör uppträda gentemot massmedierna. Däremot är det svårare för t.ex. regeringen att annat än på ett mycket allmänt plan framhålla detta. För min del tror jag att det effektivaste motmedlet mot att myndigheternas personal inte uppträder som den bör göra i detta avseende är bevakningen och uppmärksamheten i massmedierna själva av händelser av olika slag som rör detta område. Jag ser det därför inte som påkallat att jag tar något sådant initiativ som Tage

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Men jag tycker inte att det är särskilt positivt. Jag tycker att det är tråkigt att man från regeringshåll inte anser det vara värt att ta litet kraftfullare initiativ i det här sammanhanget. Nämnda enstaka händelse skall vi kanske inte hänga upp oss så mycket på. Händelsen i sig är olycklig och får kanske tillskrivas detta med den mänskliga faktorn. Men det finns, tyvärr, en tendens till att man från myndighetshåll vill undanhålla massmedierepresentanter information. Därom råder inget tvivel. Vad det beror på kan väl diskuteras. Bl.a. har man en viss förmåga att åberopa datatekniken i sådana här sammanhang. Jag har själv varit vittne till att man just har gjort det svårare för bl.a. journalister att komma åt offentliga handlingar genom att åberopa att ärenden eller register finns på data, att det är svårt att få fram uppgifter osv. Jag tror dock att det finns anledning att se litet allvarligare på den här frågan. Det går inte att bara se på detta som en enstaka händelse, utan det gäller, som sagt, att se till tendenserna. Kanske skall man inte bara lita på JO. Det behövs nog också ett auktoritativt uttalande från regeringshåll. Vidare har Sverige en unik lagstiftning på detta område. Vi i Sverige är ju inte alls på samma linje som man är i andra länder. I många länder är en händelse av nämnda slag egentligen vardagsmat. Men vad händer vid en eventuell EG-anpassning när det gäller de här frågorna? Jag ser gärna ett besked från statsrådet på den punkten.
Herr talman! Journalisterna i vårt land har, som Tage Påhlsson sade, rent allmänt en bra arbetssituation. Jag tänker då på öppenheten i samhället som grundlagsfästs genom offentlighetsprincipen, den vidsträckta rätten att införskaffa information, meddelarfriheten -- dvs. att vem som helst kan lämna ut uppgifter till bl.a. journalister -- och meddelarskyddet som garanterar uppgiftslämnaren anonymitet. Allt detta medverkar och samverkar till att en mycket gynnsam arbetssituation skapas för journalister. Att det sker enstaka övertramp, vilket skett i det här nämnda fallet, får -- och det sade ju också Tage Påhlsson -- snarast rubriceras som en olyckshändelse. Men naturligtvis är det beklagligt att sådant här sker. Myndighetspersonen, i det här fallet en polis, måste ju vinnlägga sig om att uppträda behärskat och korrekt gentemot både allmänhet och journalister. Tage Påhlsson talade om svårigheter som vissa personer har stött på när det gällt att få information. Man har alltså åberopat datatekniken. Min erfarenhet är nog att journalister i allmänhet behärskar dessa saker väldigt väl och att de inte har några svårigheter att klara sådan här informationssökning. Värre är det kanske för dem som är representanter för allmänheten. vill jag säga att svenska journalisters arbete inte kommer att påverkas särskilt mycket. I så fall blir det bara fråga om ett ganska begränsat område.
Herr talman! Jag frågade om EG-anpassningen därför att det verkligen finns oro också i just det sammanhanget. Det finns alltså viss anledning att befara att förhållandena kan bli sämre. För att återgå till frågan om möjligheterna att komma åt offentliga handlingar vill jag säga följande. Det gäller alltså, som statsrådet säger, inte bara journalisterna -- som i ganska stor omfattning har lärt sig att behärska datorer osv. -- utan också alla andra medborgare i Sverige. Det skall vara möjligt att ta del av offentliga handlingar. Men det är inte så lätt. Här kommer problemet med resurserna med i bilden. Det gäller då både ekonomiska och personella resurser på myndigheten i fråga. I dagens läge har man inte råd att hålla personal för detta. Då kan det uppstå konflikter. Det finns exempel i det sammanhanget. Anser statsrådet att det finns anledning att titta närmare på den här biten?
Herr talman! Statskontoret ger fortlöpande både muntlig och skriftlig information till myndigheterna i det här ämnet när det gäller offentligheten. Även vi på justitiedepartementet har gått ut med en broschyr beträffande offentligheten. Det ankommer i första hand på myndigheternas chefer att se till att det här fungerar som det skall från offentlighetssynpunkt.
Herr talman! Kan jag tolka statsrådet så, att hon och övriga i regeringen anser att det här är en viktig fråga att bevaka och att det även i fortsättningen skall vara möjligt för yrkesmän, journalister och allmänhet att ta del av offentliga handlingar? Finns det alltså en reell möjlighet i det här sammanhanget? Därmed menar jag att man måste se till att just detta med att handlingar finns på data inte får vara ett hinder. Kan jag tolka statsministern så, att hon delar min uppfattning?
Herr talman! Självfallet anser vi i regeringen att det här är en viktig fråga. Själva insynen och öppenheten i samhället är ju av grundläggande betydelse för hela vårt samhällsskick. Vi på justitidepartementet följer utvecklingen mycket noga.
Herr talman! Jag vill göra ytterligare en kort kommentar. Jag tolkar statsrådet så, att hon i alla fall är inne på samma linje som jag. Statsrådet inser alltså att det här är något som vi måste hålla ögonen på.
Fru talman! Tack för dessa vänliga ord, försvarsministern. Jag bjuder gärna på sakkunskapen. Jag förstår att den behövs.
Herr talman! Inger Hestvik har frågat mig om jag har någon strategi för att försäkra mig om att handikappgrupperna inte blir de stora förlorarna i den rådande situationen på arbetsmarknaden. Som ett led i statsmakternas mål och resultatstyrning av den statliga verksamheten har regeringen i 1992 års budgetproposition angett vilken inriktning arbetsmarknadspolitiken skall ha. Där sägs det att ''utsatta grupper skall prioriteras'' och att arbetshandikappade i ökad omfattning skall få del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. För innevarande budgetår gäller följande föreskrifter för arbetsmarknadsverket: ''Det försvagade arbetsmarknadsläget får inte innebära ökad utslagning av de arbetshandikappade. Insatserna för att bistå denna grupp skall fortsätta liksom de särskilda insatserna för unga handikappade.'' Arbetsmarknadsdepartementet och AMS har kvartalsvisa överläggningar om hur dessa och andra resultatkrav skall kunna uppnås. Vid dessa genomgångar behandlas de resultat som nåtts för arbetshandikappade sökande mycket utförligt. Jag har kunnat konstatera att antalet arbetsplaceringar av arbetshandikappade har minskat jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Det är inte oväntat med det nuvarande svaga efterfrågeläget. Det får kompenseras med mer utbildning som kan stärka de sökandes ställning inför en kommande konjunkturuppgång. I stort sett har lika många arbetshandikappade fått arbete eller utbildning det senaste halvåret som föregående år. När det gäller unga handikappade har arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut t.o.m. nått bättre resultat andra halvåret 1991 än året före. Enligt min bedömning gör arbetsmarknadsverket ett bra arbete med arbetshandikappade sökande. Inte minst i nuvarande arbetsmarknadsläge är det viktigt att stödja grupper, som annars riskerar att helt slås ut från arbetsmarknaden.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. De handikappade arbetssökande är precis som andra arbetssökande. Men det blir särskilt svårt för de handikappade på den nu rådande arbetsmarknaden. De borde dock inte få det svårare än vanliga arbetssökande. Själva upplever de sin situation i alla fall på det sättet, och så har det nog alltid känts för dem. Redan då arbetslösheten omfattade mindre än 2 % kände de handikappade att de inte kunde konkurrera på arbetsmarknaden. Statsrådet säger i svaret att det var bättre under andra halvåret 1991 än det var under halvåret dessförinnan. I Kopparbergs län var det mer än 1 000 arbetssökande i februari i år. Förra året var motsvarande antal bara 600. Det stämmer alltså inte riktigt. Likadant var det med de arbetssökande. 366 arbetssökande var arbetslösa. Det innebär alltså en fördubbling jämfört med året innan. Om man bryter ut siffrorna och tar län för län blir det kanske litet annorlunda. Jag tänker på en särskilt utsatt grupp handikappade, nämligen de förståndshandikappade. Dessa utgör den absolut svagaste gruppen. Det är en grupp som vi gemenligen har mycket liten kunskap om. Också den här gruppen måste omfattas av det vi menar med uttrycket allas rätt till arbete. Jag undrar hur den målsättning som framgår av svaret, och jag förmodar att det är regeringens och departementets målsättning, förmedlas vidare till den personal som har att handlägga de handikappades ansökningar. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är alltså mycket viktiga för alla arbetssökande. När det gäller de förståndshandikappade är det förmodligen lika viktigt att handläggande tjänstemän har en riktig människosyn och kunskaper om de handikappades möjligheter och begränsningar. Det gäller att utnyttja den kunskap som finns t.ex. i landstingens sociala nämnder för att utbilda tjänstemännen på arbetsförmedlingarna och utveckla deras kunskaper. Man kan t.ex. utse en speciell tjänsteman på arbetsförmedlingen för att handha svåra fall med arbetssökande som är särskilt oroade i dag.
Herr talman! Jag försäkrar att vid de kvartalsvisa genomgångar som vi har med AMS just frågan om de handikappade är en huvudfråga. De diskussionerna tyder på att man verkligen försöker ta det här på stort allvar, även om det i en stor verksamhet kan ske ett och annat misstag -- både genom uttalanden och på annat sätt. Jag har lagt märke till att riksdagen har samma syn som jag och regeringen på uppgifterna för framtida Samhall, som gör allt större insatser för de förståndshandikappade. Vidare har det lagts till ca 700 milj.kr. just beträffande lönebidragsdelen. Vi trodde att man med flexibla lönebidrag skulle få ut fler i arbete för samma summa pengar. Men just i nuvarande besvärliga arbetsmarknadsläge är det väldigt svårt att uppnå det målet. När företag går dåligt kräver de ju högre belopp i ersättning.
Herr talman! Det är mycket positivt att regeringen har förståelse för de handikappade. Men jag tror att de förståndshandikappade är en absolut särgrupp när det gäller de handikappade. Vidare tror jag att dessa på grund av handikappets art har svårare att förstå och acceptera att arbetslösheten inom den gruppen är högre än för andra arbetslösa. Mot den bakgrunden är det viktigt att arbetsförmedlarna visar både en positiv och en fördomsfri inställning. Det behövs för att en eventuell arbetsgivare skall bemöta de handikappade både positivt och fördomsfritt. Vilka insatser görs för att de etiska värderingar som arbetsmarknadspolitiken bygger på skall fortleva inom arbetsmarknadsverket -- ända ner till enskilda handläggare -- och för att dessa kan föras vidare till arbetsgivarna? Den oro som jag här har gett uttryck för har delvis grund i ett tidigare yttrande från en länsarbetsdirektör som gjort gällande att arbetsförmedlingarna måste begränsa servicegraden för vissa handikappgrupper. Detta uttalande har oroat handikappgrupperna väldigt mycket. Min följdfråga blir: Har man legitimerat en nyprioritering inom arbetsmarknadspolitiken, eller handlar det bara om förflugna ord?
Herr talman! I valrörelsen besökte jag en snickerifabrik som hade ungefär 20 anställda. Jag tror att så många som fem stycken av dessa var förståndshandikappade. De gjorde en alldeles utomordentlig insats på denna fabrik, och de stortrivdes med sitt arbete. Därför delar jag Inger Hestviks uppfattning, dvs. att det är oerhört viktigt att de förståndshandikappade i vårt land kommer i arbete. Det är bra för dem. Men det är också bra för hela samhället. Sedan vill jag påminna om att regeringen nu på allvar kommer att bearbeta handikapputredningens förslag.

Herr talman! Anita Johansson har frågat mig om jag är beredd att föreslå att länsstyrelsen eller länsarbetsnämnden i Stockholms län, som ett led i kampen mot arbetslösheten, skall få disponera 1 miljard kronor. Myndigheterna skall i sin tur låna ut dessa medel till offentliga investeringar. Arbetsmarknadsstyrelsen har i framställning inför kompletteringspropositionen föreslagit att ett räntestöd införs, med syfte att stimulera investeringar. AMS förslag uppvisar vissa likheter med länsstyrelsens i Stockholm förslag. Dessa förslag till sysselsättningstimulerade åtgärder ingår, liksom andra idéer och förslag inom området, som underlag i regeringens beredningsarbete inför kompletteringspropositionen.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är, och det är helt naturligt, den stora oro som jag känner med anledning av arbetslösheten i Stockholms län. Arbetslösheten här växer ju mycket snabbt -- ja, faktiskt snabbast i hela landet. Förra veckan sökte drygt 45 000 personer arbete. Och det värsta av allt, herr minister, är att det rör sig om 11 200 ungdomar under 24 år. Här i länet har vi verkligen slagit våra kloka huvuden ihop. Många kommuner och andra offentliga verksamheter behöver investera i nyttiga byggnader och anläggningar. Det vet vi alla. Men deras ekonomi är ofta svag, och bidragen vid beredskapsarbete är långtifrån tillräckliga. I Stockholms län betalas ca 15 milj.kr. ut varje dag i arbetslöshetsersättning. Vi vill att dessa passiva pengar skall bli aktiva. Det är därför vi i vårt län har föreslagit att vi, som ett led i kampen mot arbetslösheten och som en försöksverksamhet, skall få disponera en miljard, som kan lånas ut till investeringar som ger sysselsättning. Det tycker jag är ett mycket intressant förslag, som vi gemensamt har arbetat fram i Stockholmsregionen. Jag är glad över det som sägs, att AMS har föreslagit det i sin anslagsframställning. Men var står egentligen arbetsmarknadsministern i denna fråga? Det sägs inte ett dyft om det i svaret.
Herr talman! Riksdagen har påbörjat en utskottsbehandling av regeringens förslag för ungdomar under 25 år. Det förslaget kommer att klara ut mycket för dessa 11 200 ungdomar. Jag förutsätter att Anita Johansson inte begär att jag skall ha någon typ av offentlig budgetberedning i dessa frågor innan regeringen har tagit ställning.
Herr talman! Jag tycker att arbetsmarknadsministern skulle bry sig litet mera när det gäller arbetslösheten i vår region. Förra veckan varslades 3 500. Vi vet att 90 % av varslen faller ut. Därför är jag litet missnöjd med svaret. Jag tycker att vi kunde få en viljeyttring från statsrådet i denna fråga. Här har vi gjort en kraftsamling, med Ulf Adelsohn och andra i spetsen, för att lösa arbetslöshetsproblemen. Det är ett utmärkt förslag att vi skulle få låna en miljard, som faktiskt skulle ge ytterligare 5 000 personer arbete i vår region. Jag tror att det skulle vara bra för både Börje Hörnlund och Centerpartiet i denna region, om Börje Hörnlund kunde visa litet sympati för det förslag vi har lagt fram.
Herr talman! Jag tar arbetslösheten på mycket stort allvar, oavsett var i riket den uppträder, oavsett om den drabbar unga, medelålders eller personer som tillhör den äldre arbetskraften och oavsett om den drabbar män eller kvinnor. Anita Johansson är nog medveten om att det som har hänt under spekulations och inflationsårtiondet 80-talet tillsammans med den internationella lågkonjunkturen gör att dessa frågor i dag är mycket svåra. Jag kan ge beskedet att regeringen kommer att hålla arbetslösheten väsentligt lägre än de tal som har förekommit i debatten på senare tid.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att min regering höll en låg arbetslöshet. Carl Bildt sade här i kammaren i ett frågesvar till Ingvar Carlsson i dag att regeringen är beredd att pröva alla förslag. Avslutningsvis tänker jag lämna över detta förslag till Börje Hörnlund, så att han kan studera det hemma på kammaren.

Herr talman! Bo Nilsson har frågat mig vilka speciella åtgärder jag är beredd att sätta in för att minska arbetslösheten bland de handikappade. 1992 och första halvåret 1993 befarar man att arbetshandikappade kommer att få svårare att finna arbete och att den latenta arbetslösheten kommer att stiga. De arbetslöshetstal som anges i handikapputredningens delbetänkande gäller ju i huvudsak personer, som inte var sökande vid arbetsförmedlingarna, trots att arbetsmarknadsläget 1989--1990 var väsentligt mycket bättre. Arbetsförmedlingarna har hittills klarat att ordna arbete eller utbildning åt i stort sett lika många arbetshandikappade som året dessförinnan. Däremot har man inte kunnat öka dessa placeringar. Eftersom de arbetssökande samtidigt blivit fler, har vi nu ca 7 000 fler arbetshandikappade, som kvarstår som sökande räknat vid månadens slut. För att möta och motverka en kraftig försämring av arbetsmarknaden har de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna förstärkts. Utbildningsplatserna har utökats. AMS har fått medel till ytterligare 2 500 lönebidragsplatser detta budgetår. Jag räknar också med att ungdomspraktiken kommer att ge många handikappade ungdomar en chans till nyttig praktik som stärker deras möjligheter på arbetsmarknaden. Ungdomspraktiken utformas med hänsyn till att handikappade ungdomar kan behöva längre tids praktik. Hela det arbetsmarknadspolitiska åtgärdssystemet skall användas för att stödja och förbättra arbetshandikappades ställning på arbetsmarknaden. Regeringen har särskilt framhållit att arbethandikappade sökande måste få del i den ökning av åtgärdsvolymen som sker. I den verksamhetsplanering som AMS nu gör ges insatserna för arbetshandikappade sökande en hög prioritet. Som Bo Nilsson känner till bereds också i socialdepartementet ett förslag från handikapputredningen om kommunal sysselsättning för svårt handikappade personer.
Herr talman! Jag får tacka ministern för svaret. Jg måste säga att det inte innehöll många nyheter, med hänsyn till hur arbetslösheten stiger bland de handikappade. Det finns siffror som tyder på att 50 % av de handikappade är arbetslösa. Bland dem som har svårast funktionshinder är arbetslösheten De åtgärder som ministern här redovisar är klart otillräckliga. ''Arbete åt alla'' gäller väl även för dem som är handikappade och funktionshindrade, Jag har i dag talat med representanter för DHR och HCK. I DHR:s tidning sägs bl.a. så här: ''Granskad, vägd, bedömd. -- Arbetssökande förnedras, arbetsförmedlare bakbinds och ideella organisationers möjligheter att föra sin talan vingklipps. Anslagen är otillräckliga och övergången allmänt krånglig. Ja, så kan kritiken mot de nya ''åtgärderna för arbetshandikappade' sammanfattas.'' Detta är en hård kritik, delvis berättigad -- eller hur? Vi har resonerat om åtgärder. Ett önskemål från handikapporganisationerna är att taket för lönebidrag tas bort. Det finns alla skäl att pröva den möjligheten. Arbetsmarknadsministern tog i svaret upp att ett förslag från handikapputredningen bereds i socialdepartementet. Jag hoppas att det kommer ett förslag som innebär att de 100 000 svårast handikappade får en sysselsättningsgaranti framöver. Det skulle vara en stor framgång för de handikappade. Just nu bereds en proposition om Samhall. Handikapputredningen hade ett förslag, där det sades att man skulle ge Samhall möjlighet att skapa ett antal jobb varje år. Det tog inte arbetsmarknadsministern med i sin proposition. Jag undrar varför.
Herr talman! Jag tror att Bo Nilsson vet att olika verksamheter har att jobba inom sina ramar. Det som nu sker är att Samhall inom ungefär samma ekonomiska ram stegvis skall kunna bli effektivare, vilket innebär att man kan ge fler handikappade arbete. Jag vill påminna Bo Nilsson om att det på denna punkt inte föreligger något motförslag från Socialdemokraterna, som i detta har läge accepterat min proposition. Bo Nilsson läser upp kritik som har framförts. De regler som kritiseras är de regler som gäller sedan tidigare, eftersom jag än så länge inte har lagt fram förslag om nya regler. Vi har kanske anledning att litet till mans följa det som inte ser riktigt bra ut.
Herr talman! När det gäller detta med Samhall vill jag säga att jag tycker att det är arbetsmarknadsministerns uppgift att lägga fram propositioner med utredningar som bakgrund. Börje Hörnlund kunde säga här att vi skall återkomma till detta. Jag tror att det är nödvändigt, om vi skall klara denna besvärliga fråga. Enligt vad jag har erfarit har inte arbetsmarknadsministern några speciella kontakter med handikapprörelsen. Jag tänkte att jag skulle kunna vara en förmedlande länk, så att vi kan förbättra kontakterna och framför allt skapa jobb till de handikappade.
Herr talman! Det var bara fjorton dagar sedan jag tog emot en uppvaktning från ett handikappförbund. De som kom var mäkta förvånade över att jag bara med någon veckas varsel tog emot. Jag har alltid ställt upp när jag har kunnat. Har jag någon gång inte kunnat, har min statssekreterare ställt upp. Jag är mycket mån om att hålla god kontakt. Men om vi kan hjälpas åt litet, Bo Nilsson, skall vi gärna göra det.
Herr talman! Det låter mycket bra. Jag har väckt motioner till årets riksdag om två saker. Det gäller dels att man skulle utvärdera det nya, flexibla lönebidraget, dels att man skulle göra en ordentlig statistik över den verkliga arbetslösheten bland de handikappade. I dag omfattar statistiken bara dem som står till arbetsmarknadens förfogande. Jag har haft kontakt med AMS och vet att det är så, och att man där t.o.m. kanske önskar att statistiken skulle kunna förbättras. Jag undrar om arbetsmarknadsministern har någon synpunkt på detta.
Herr talman! Det är litet synd att tvingas utvärdera de flexibla lönebidragen i en extrem lågkonjunktur. Då har man svårt att se om de kan ge det som var tänkt. Som Bo Nilsson påminner sig visar försöksverksamheten i ett par län mycket goda resultat. Därför har utskottet och riksdagen utvidgat den till att gälla hela området. Jag skulle önska att systemet fick en chans att betittas i en bättre konjunktur. Självfallet måste man alltid ha en beredskap och se om det fungerar. Jag kan gärna ta med mig det som sägs om verklig statistik och vid de regelbundna träffarna med AMS förhöra mig om hur man där upplever att det är.
Herr talman! Jag tackar för det sistnämnda. Ministern kunde ändå åstadkomma något medgivande.

Herr talman! Ingela Thalén har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att arbetslösheten stiger till 6 % De av regeringen föreslagna praktikplatserna för ungdomar är i sig en tillräcklig åtgärd för att förhindra att arbetslösheten kommer upp i en nivå av 6 %. Jag utgår här från att prognoserna är riktiga, vilket de nästan aldrig är. Min ambition sträcker sig dock högre. Inom regeringskansliet bereds för närvarande ett antal förslag inför kompletteringspropositionen som skall föreläggas riksdagen i slutet av april. Vilka dessa förslag är vill jag i detta beredningsskede inte närmare kommentera.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Vi skall se till att det blir en klart lägre öppen arbetslöshet än vad prognosen förutspår, sade statrådet i en kommentar till AMS-prognosen förra fredagen. Men då krävs det snabba besked av statsrådet! 20 miljarder, så att Sverige skulle kunna investera för framtiden. Riksdagen har tidigare beslutat, efter ett socialdemokratiskt förslag, att satsa 5 miljarder på äldreboende och annan äldreomsorg. Socialdemokraterna föreslog redan i vintras insatser för 4 miljarder mer än regeringen: ett tredje gymnasieår i höst, särskilda insatser redan i sommar för att förhindra att ungdomar blir utan sysselsättning under sommaren, 300 miljoner till skolornas upprustning, 780 miljoner till ombyggnad och underhåll av kommunala lokaler och 1,2 miljarder extra till vägunderhåll -- och en rad ytterligare konkreta insatser, just för att minska den öppna arbetslösheten. Olika statsråd säger i intervjuer och på möten att regeringen vill göra extraordinära insatser för att hålla arbetslösheten under 6 %, bl.a. genom vägunderhåll och kommunalt underhåll för miljarder för att tidigarelägga byggande av äldrebostäder och eget rum inom sjukvården. Detta är utomordentligt bra. Det måste betyda, herr statsråd, att regeringspartierna nu är beredda att bifalla de socialdemokratiska förslagen om t.ex. ett tredje gymnasieår nu i höst och 1,2 miljarder extra till vägunderhåll. I så fall vill jag upplysa Börje Hörnlund om att det är bråttom. Flera av de viktiga förslag vi har lagt fram har redan avslagits av de borgerliga ledamöterna i utskotten. Om det skall ske en omsvängning, måste den ske snabbt, om de som är arbetslösa skall ha någon glädje av dessa förslag i år. Är Börje Hörnlund nu beredd att ge riksdagen samma information som tidigare har lämnats till radio och TV och på möten ute i landet?
Herr talman! Jag har inte gett någon annan information till TV än att, om prognosen på t.ex. 7 % arbetslöshet i slutet av nästa budgetår är riktig, regeringen kommer att vidta åtgärder som innebär att den sänks. Jag har däremot inte personligen redovisat de funderingar som finns inom regeringen. Ett par saker har varit uppe i debatten; det är jag medveten om. Vad TV har fått tag i är icke en redovisning utan något annat.
Herr talman! Det är ju nu i sommar och i höst, Börje Hörnlund, som arbetslösheten riskerar att gå upp emot ca 6 %. Vi socialdemokrater har sagt att vi är beredda att satsa ytterligare 4 miljarder kronor. En del satsningar gäller ungdomar. Om det här skall få genomslag, är det då inte rimligt att regeringspartierna stödjer t.ex. det socialdemokratiska förslaget om ett tredje gymnasieår redan i höst, och att ni i så fall bifaller våra motioner nu. Vi både spar tid och skapar klarhet för dem som skall planera. Jag skulle gärna vilja höra Börje Hörnlunds kommentarer till detta.
Herr talman! Jag har studerat en hel del socialdemokratiska förslag. En del är jag verkligen inte imponerad av, medan andra ligger ungefär i linje med vad vi har tänkt oss. Helheten får vi emellertid diskutera vid ett senare debattillfälle. Såsom tidigare minister vet Ingela Thalén att man inte har budgetberedning i dessa båda talarstolar.
Herr talman! Om nu inte Börje Hörnlund är särskilt imponerad av en del av de socialdemokratiska förslagen, kan jag turnera med att säga att jag inte är särskilt imponerad av regeringens handläggning av sysselsättningsfrågorna heller. Är det nu så, att tidigare budgetberedningar skötts på ett speciellt sätt, kanske det möjligen berodde på att det fanns tid till att hantera ärendena mellan ordinarie budgetförslag och kompletterande budgetförslag. Nu har vi emellertid en extraordinär situation med en galopperande arbetslöshet. Och det finns i riksdagen konkreta förslag från socialdemokraterna som går att bifalla redan nu om och när de ligger i linje med det som regeringen har tänkt sig, t.ex. ett tredje gymnasieår och 1,2 Varför inte bifalla dessa förslag? Vad har Börje Hörnlund att säga om dessa konkreta förslag som nu är framlagda?
Herr talman! Vad jag har att säga är att vi genom att sammanställa finansieringsfrågorna och förslagen till åtgärder kan komma med ett mer genomarbetat totalförslag.
Herr talman! Eftersom Börje Hörnlund inte vill kommentera de förslag som redan finns, får jag väl ändå hoppas på att de förslag som Börje Hörnlund och regeringen kommer med ligger i linje med det som vi socialdemokrater har föreslagit. Förslagen är konkreta och går att genomföra. Det finns en fara i det sätt på vilket Börje Hörnlund hanterar detta, nämligen: Tiden rinner i väg. Börje Hörnlund vet också att det sitter ett antal aktörer ute i landet och väntar på besked. Om dessa aktörer finge besked redan nu av Börje Hörnlund, skulle de kunna påbörja sin planering, vilket i sin tur skulle bidra till att hålla nere arbetslöshetsökningen. Tänk på ungdomarn, som Börje Hörnlund gärna talar så varmt om i andra sammanhang.
Herr talman! Arbetsmarknadsverket, både på länsplanet och centralt, har i stor utsträckning varit delaktiga i att arbeta fram vårt ungdomsförslag. De är ordentligt beredda. Så sent som i går kväll stöddes förslaget i ett TV-inslag. Det här är alltså inget större problem. Alla åtgärder som förbereds och som beslutas i denna riksdag skall träda i kraft den 1 juli. När det gäller tiden är jag inte orolig, och jag tycker inte att kritiken på något sätt är berättigad.

Herr talman! Berit Andnor och Lahja Exner har frågat mig om jag accepterar Socialdemokraternas förslag att satsa 780 milj.kr. på tidigareläggning av kommunala investeringar resp. 425 milj.kr. på kompetensutveckling inom tillverkningsindustrin. Herr talman! Dessa frågeställningar härör från Socialdemokraternas motion om kamp mot arbetslöshet. Motionen behandlas för närvarande i riksdagens arbetsmarknadsutskott och riksdagen kommer senare i vår att få ta ställning till förslagen. Jag vill inte föregripa riksdagens ställningstagande.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Jag kan inte påstå att jag känner mig speciellt nöjd med det -- det måste jag ändå säga. Jag hade faktiskt förväntat mig att statsrådet skulle vara beredd att föra en diskussion utifrån den mycket allvarliga sysselsättningssituation som vi nu befinner oss i. Allt går väldigt snabbt och de prognoser som vi har pekar ju på att vi kommar att få en arbetslöshet på nivåer som inte tidigare varit kända för oss. Genom att lämna ett sådant svar som statsrådet har gjort, visar statsrådet att han inte vill diskutera dessa frågor med oss här i dag, vilket jag finner märkligt. Med tanke på det läge som vi befinner oss i, borde man vara beredd att diskutera alla de idéer och alla de förslag som kommer fram. Förslaget som jag har pekat på i min fråga är konkret. Det finns hos riksdagenn som har möjlighet att ta ställning till det. Det är ett förslag som skulle innebära att vi för en mycket hanterlig summa på 708 milj.kr. skulle kunna få till stånd investeringar i kommuner och landsting på en nivå om 3 miljarder kronor. Det skulle kunna ge direkta sysselsättningsinsatser ganska snabbt, men också andra positiva effekter. Och det är just sådana här insatser som vi socialdemokrater tycker är så viktiga. Dels ger de snabba sysselsättningspolitiska effekter, dels positiva effekter för samhällets utveckling över huvud taget. Jag tycker därför att det är märkligt att Börje Hörnlund inte är beredd att diskutera det här förslaget med oss här i dag.
Herr talman! Det är knappast möjligt att tacka för svaret, därför att jag och mina kamrater -- flera sitter här i kammaren -- vet ju att jag sitter i arbetsmarknadsutskottet och att vi från det Socialdemokratiska partiet behandlar det här förslaget. Jag hade faktiskt väntat mig att vi skulle kunna få en ordentlig sakdebatt här i dag med tanke på att statsministern och Ingvar Carlsson tidigare under dagen debatterade arbetslösheten och de allvarliga problem som vi har. Vid det tillfället uppehöll sig statsministern mycket vid vikten av att ha konkurrenskraftiga företag. Som bekant är det många faktorer som påverkar företagens konkurrenskraft, t.ex. att företagen måste ha modern teknik, aktiv produktutveckling och aktiv marknadsföring. Men det är ju ändå så, Börje Hörnlund, att företagens viktigaste tillgång måste vara personalens kunskap. Vi vet också att det finns stora brister och att vi kommer att ställas inför helt nya mycket högre krav inom det här området. Vi menar att det i nuvarande konjunkturläge är nödvändigt att på bred front stimulera till kompetensutveckling ute på arbetsplatserna. Det är nu det bör vara högkonjunktur för utbildning. Därför har vi föreslagit att en tvåårig försöksverksamhet på bred basis skall genomföras inom tillverkningsindustrin för att öka personalens kompetens. Den borde riktas direkt mot de små och medelstora företagen, där ju behoven är störst. Jag väntar mig att Börje Hörnlund ändå skall ha någon åsikt om det.

Herr talman! Tiden rinner i väg, precis som Ingela Thalén sade. Jag kan ändå påminna Börje Hörnlund om att den socialdemokratiska regeringen under 80-talet, medan vi hade högkonjunktur i industrin, lade fram förslag här i riksdagen just för att öka kompetensen hos den svenska arbetskraften, bl.a. förslaget om utvecklingsfonderna som skulle användas just till att vidareutbilda de redan anställda. Men för att vi skall komma bort från de vackra orden krävs att företagen och även de offentliga arbetsplatserna ger kompetens och arbetsorganisationsfrågorna en helt annan dignitet än de har i dag. Företagen måste ta ett mycket större ansvar för utvecklingen av den arbetskraft som de har fått sig anförtrodd.

Herr talman! Riksdagen kommer att få ett väl genomarbetat förslag den 24 april. Där har vi avvägt finansiering och åtgärder. Förslaget är nu under beredning. Jag vill dock kommentera inlägget om att det är efter oktober som det har vidtagits saker och ting som har lett till arbetslöshet. Jag tycker inte det är någon vidare riktig debatt. Det finns kurvor över hur utvecklingen har varit i näringslivet inom EG och OECD. De visar att den 1990 och 1991 fortsatte att ligga på en hög nivå i dessa länder, medan Sverige alldeles på egen hand gick precis rakt ner och visar på en minskning med hela 14 procentenheter från den nivå Sverige tidigare låg på. Då regerade inte vi.
Herr talman! Jag har full förståelse för att Börje Hörnlund inte tycker att detta är en riktig debatt. Det vore konstigt annars. Men faktum är att regeringen genom sin ekonomiska politik och sin politik i övrigt har bidragit till att arbetslösheten har ökat på ett sätt som den inte skulle ha behövt göra. Man har vidtagit åtgärder, bl.a. stoppat byggandet och genomfört besparingar inom kommuner och landsting, som kommer att leda till att arbetslösheten kommer att öka. Genom indragningar över huvud taget från hushållen får det effekter. Det är någonting som den här borgerliga regeringen har sett till att genomföra. Det är ingenting som kan hänföras till den förra socialdemokratiska regeringen, utan det har den borgerliga regeringen ansvaret för. Därför är det också den borgerliga regeringens ansvar att ta vara på de goda idéer som finns för att komma till rätta med den mycket höga arbetslöshet som vi har och göra de insatser som krävs. Nu har Börje Hörnlund sagt flera gånger att han tar arbetslösheten på det största allvar. Men vi har sett väldigt litet handling från statsrådets sida.
Herr talman! Jag skulle inte vilja påstå att Börje Hörnlund med sin bakgrund är glad åt den arbetslöshet som växer och som till stora delar beror på den politik som den nuvarande regeringen för. Tyvärr har man ett kollektivt ansvar i regeringen. Med tanke på beredningsarbetet inför den 24 april skulle jag vilja rekommendera både Börje Hörnlund och hela regeringen att läsa debattskriften från produktivitetsdelegationen och arbetslivsfonden. Där finns mycket tänkvärt att läsa just om kompetensutvecklingen och de krav som kommer att ställas på arbetskraften i framtiden. Låt inte tiden rinna ur händerna!

Herr talman! Jag får väl tacka för svaret. Med all respekt för att det säkert är roligare att debattera med arbetsmarknadsministern än med finansministern, måste jag ändå säga att jag är besviken över att det inte är Anne Wibble som står här i talarstolen. Jag trodde att regeringen i alla fall låtsades att ha en hel och sammanhållen politik för att klara jobben och att finansministern har ansvaret för den samlade bedömningen av statens totala utgifter för arbetslöshetsbekämpningen. För det var i alla fall detta och ingenting annat som min fråga handlade om. Det var dock inte detta som svaret handlade om. Det känns litet som årets understatement att arbetsmarknadsministern i svaret säger: ''Det räcker dock inte med att enbart satsa nya resurser på arbetsmarknadspolitiken.'' Nej, just det. Det var detta och ingenting annat som min fråga handlade om. Det handlar också om investeringar, högskolan, gymnasieskolan, upprustning, kommunernas ekonomi, näringspolitiken och statens ansvar som ägare. Det var detta och ingenting annat jag ville höra finansministerns syn på. Jag får väl försöka fortsätta att fråga för att få svaret från finansministern.

Herr talman! Jag måste ändå få kommentera det Börje Hörnlund sade. Det handlar inte om huruvida det är roligare eller inte, utan det handlar om det jag ställde min fråga om, nämligen regeringens syn på de totala utgifterna för arbetslöshetsbekämpningen. Inte bara prognoserna drar i väg, utan också utgifterna för arbetslöshetsförsäkringen drar i väg, samtidigt som vi i riksdagen sitter och är frustrerade. Vi vet att det finns förslag att kunna ta itu med. Då väntar man på en samlad bedömning av detta från regeringen. Man blir litet trött på att alltid få höra att ärendet bereds. Ibland passar det att gå ut med saker och ibland passar det att nappa på vissa saker. Jag var ute efter en samlad bedömning. Kan arbetsmarknadsministern ge den till mig, nöjer jag mig väl med det. Men det står ingenting om det i svaret.

Herr talman! Jag förstår att det inte blir mer till svar än att man ser fram emot detta. Jag hoppas också att det då framgår att man har en samlad total politik för att bekämpa arbetslösheten, att man inte drar frågorna i långbänk på det sätt som hittills har skett.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Anledningen till att jag har ställt frågan till arbetsmarknadsministern är att kvinnors arbetslöshet nästan inte alls berörs när den oroande stigande arbetslösheten diskuteras. Det finns inte ens en bra fortlöpande statistik över kvinnors arbetslöshetsutveckling. Jag vill ändå lämna några exempel på kvinnors situation. I slutet av år 1991 var enligt SCB antalet kvinnor som var deltidsarbetslösa mer än dubbelt så stort som antalet män, dvs. sådana som ville ha heltidstjänst men inte kunde få det. Som statsrådet nämnde är kvinnorna i stor majoritet inom den offentliga sektorn, dit kvinnor under många år har varit välkomna.

Varför berörs kvinnors arbetslöshet när insatser mot arbetslösheten över huvud taget diskuteras? Nu har man beslutat att satsa på ungdomars och mäns arbetslöshet -- det är ju bra -- genom att tidigarelägga olika aktiviteter inom den s.k. Kvinnan har ju tagit sin plats i arbetslivet för att finnas där. Hon har rätt till arbetsbefrämjande åtgärder i samma utsträckning som männen, även om hon kanske inte alltid bygger vägar.
Herr talman! En enig riksdag har haft den uppfattningen att vi måste ge arbetsmarknadsverket stor frihet att välja de åtgärder som är de bästa för olika sökandegrupper. Därför skall riksdagen inom kort behandla ett förslag om närmare 20 miljarder kronor till arbetsmarknadsverket. Sedan är det upp till arbetsmarknadsverkets styrelse att fördela dessa pengar på olika län efter de svårigheter som de upplever, och självfallet skall den behandla män och kvinnor rättvist. Om den offentliga sektorn börjar friställa, innebär det här att arbetsmarknadsverket måste ha en speciell beredskap.

Herr talman! Jag använder i det närmaste halva min tid som statsråd till att samarbeta med andra departement som är speciellt viktiga för att jag skall kunna få så väl genomarbetade förslag som möjligt och en helhet i mina åtgärder, både när det gäller att bekämpa arbetslösheten och när det gäller att utveckla hela landet. Där är socialdepartementet, näringsdepartementet, kommunikationsdepartementet och utbildningsdepartementet alla mycket viktiga.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öppna en fullgod transportled mot Centraleuropa via Ystad. Ingbritt Irhammar har frågat mig om regeringen har några planer på infrastrukturella satsningar i Malmö--Ystad--Simrishamn i synnerhet. Jag har valt att svara på dessa frågor i ett sammanhang. Som jag redovisade i riksdagen förra veckan har Skåne genom beslut av såväl den tidigare regeringen som den nuvarande regeringen erhållit medel för satsningar på vägar och järnvägar. Bl.a. har 900 milj.kr. anslagits till en tunnel under Hallandsåsen och 80 milj.kr. till snabbtågsanpassning av södra stambanan. Inom vägområdet har totalt 353 milj.kr. anvisats till bl.a. Totalt har Skåne därmed fått drygt 1 300 milj.kr. När byggandet av Öresundsbron startar får regionen dessutom ett stort och långvarigt projekt som kommer att generera ökad sysselsättning i regionen. Järnvägslinjen Malmö--Ystad--Simrishamn är en länsjärnväg. Det är alltså länsstyrelserna i Malmöhus och Kristianstads län som beslutar om investeringar på denna bana. Länsstyrelsen i Malmöhus län har avsatt 65 milj.kr. under åren Ystad. Länsstyrelsen i Kristianstads län har avsatt 5 Enligt uppgift är banans nuvarande kapacitet tillräcklig för de godstransporter som sker på banan.
Herr talman!Först vill jag tacka för svaret. Jag har tagit del av förra veckans debatt och detta svar, där kommunikationsministern hänvisar även till tidigare regeringars satsningar, vilket kanske kan vara bra. Men det var inte någon stor del av de senaste satsningarna, paketet på 4 miljarder, som gick till Skåne, om man inte dit räknar tunneln genom Hallandsåsen. Därför blev besvikelsen oerhört stor i Skåne. Samtidigt har jag förståelse för detta beslut, eftersom det var den tidigare riksdagens direktiv till regeringen. Nu vill jag emellertid blicka framåt och peka på mindre projekt som kan behövas just av arbetsmarknadsskäl i Skåne, eftersom vi känner oss förfördelade efter den senaste tidens paket då så litet gick till oss i Skåne. Inför den kommande kompletteringspropositionen vill jag framhålla att kommunikationsministern inom regeringen arbetar för att även Skåne får del av mindre projekt. Järnvägssträckan Simrishamn--Ystad--Malmö må vara en länsjärnväg, men jag undrar om regeringen med statsbidrag inte skulle kunna stödja länsstyrelsernas arbete på detta område, eller har länsstyrelserna så fullständigt fel i sin uppfattning när de så sent som i mars lade fram en skrivelse för regeringen om att få stöd för denna sträcka? Är det fel av regeringen att stödja även en länsjärnväg?

Herr talman! Jag kan nämna några ord om denna järnvägssträcka som intresset delvis fokuseras kring. Den har en hel del godstrafik, och denna trafik med gods har legat på en ganska stabil nivå. Den har faktiskt inte förändrats särskilt mycket efter omdaningarna i Östeuropa. Banverkets bedömning är att trafiken kommer att öka först på sikt i samband med en ekonomisk utveckling i Östoch Centraleuropa. Banverket bedömer även att att den nuvarande standarden på Ystadsbanan är tillräcklig för den trafik som bedrivs på banan. Den är egentligen inte i någon mening ett nålsöga, för att använda detta uttryck. Dessutom finns en elektrifiering av banan med i den s.k. LTA-planen, alltså de medel som staten ställer till länstrafikens förfogande, och elektrifieringen skall ske 1996 och 1997. En elektrifiering torde i första hand gynna persontrafiken på banan, eftersom man då kan trafikera banan med eldrivna motorvagnssätt. Jag åkte själv i somras på denna bana, och det går alldeles utmärkt, och det finns ingen restriktion. Men man kan inte förvänta sig någon väldig ökning av passagerarunderlaget, om dessa vagnar skulle framdrivas med elektricitet i stället för med dieselolja. Men det finns naturligtvis andra miljömässiga effekter på detta. Jag skall besvara Ingbritt Irhammars fråga genom att säga att det i och för sig är möjligt för staten att gå in och göra olika insatser av detta slag. Men det är en länsjärnväg, och det delas ut medel speciellt för detta. Om man i regionen prioriterar detta så högt är det möjligt att med LTA-medel tidigarelägga elektrifieringen av denna bana.
Herr talman! Det var ju väl att kommunikationsministern klargjorde att det är möjligt för staten att gå in med stöd till länsjärnvägar och att det även är möjligt för länsstyrelserna att göra en tidigareläggning. Problemet är ju även ekonomin i länsstyrelserna och på länsnivå. Med ett stöd från staten skulle det vara möjligt med en tidigareläggning. Jag är medveten om att elektrifieringen i första hand kanske inte skulle öka antalet persontransporter, men den skulle ju förbättra miljön, precis som kommunikationsministern sade, vilket är ytterst angeläget i Skåne. Det som också diskuteras när det gäller denna sträcka är att den skulle kunna gå förbi Sturup. På det sättet skulle man kunna utveckla hela trafikkomplexet och även få en ökning av antalet persontransporter. Därför är det angeläget, förutom av sysselsättningsskäl och miljöskäl.
Herr talman! Det går alldeles utmärkt att åka på denna järnvägssträcka, och det vore bra om fler gjorde det. Standarden på den skulle utan tvivel höjas om den blev elektrifierad. Och jag är nog beredd att säga emot kommunikationsministern på den punkten, eftersom jag är övertygad om att vi därmed skulle få en högre standard även när det gäller möjligheterna för godstrafiken. Det går naturligtvis alltid att hänvisa till att satsningar har gjorts tidigare, och det har säkert skett vid åtskilliga tillfällen, och att satsningar skall ske också i framtiden. Men frågan gäller vad regeringen vill satsa på nu. Och det är denna prioritering som jag anser att det finns anledning att på något sätt ifrågasätta. Jag kan inte undvika att konstatera att det är fullständigt obegripligt att man kan satsa 4 miljarder kronor på 38 olika väg och järnvägsprojekt och undanta elektrifieringen av järnvägssträckan Malmö--Ystad, som omedelbart, tror jag, skulle få direkt positiva effekter.

Herr talman! Jag tycker att kommunikationsministerns sista svar var utomordentligt glädjande. Skåne är strategiskt en viktig region. Men den sträcka som jag har tagit upp i min fråga är också en av våra s.k. missing links. Om södra Skåne skall kunna ansvara för en fungerande, effektiv och rationell ut och inskeppning av varor, krävs faktiskt också de nödvändiga förutsättningarna för att kunna klara detta. Mot denna bakgrund ser jag det bara som en tidsfråga innan denna järnvägssträcka blir elektrifierad. I annat fall kommer godset att ta andra vägar i framtiden, sannolikt då på väg i stället för på järnväg. Därmed blir också transportsträckan ofta en annan. Och jag vill understryka, och detta vet naturligtvis kommunikationsministern, att transportsträckan för svensk industri redan i dag är alldeles för lång. Det är därför, som jag ser det, inte av regionalpolitiska skäl som denna järnvägssträcka måste elektrifieras, utan därför att det för Sveriges vidkommande är en vettig framtidsinvestering.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Vi är naturligtvis tacksamma för den satsning på infrastrukturen som görs. Samtidigt är det svårt att inte känna en viss besvikelse över att detta fördröjs genom överklaganden och på annat sätt. Jag vill också deklarera att jag självfallet har respekt för att både enskilda och myndigheter skall kunna utnyttja möjligheterna att bevaka samhällets handlande, och jag är medveten om att sådana här tidsutdräkter är svåra att förutse. Likväl måste vi också konstatera, som jag gjort i min fråga, att förutom att vägen är efterlängtad av trafikanterna -- sträckan är livligt trafikerad, och man kunde förvänta sig att vägen skulle vara i annorlunda skick -- är det av sysselsättningsskäl angeläget att vi snabbt får i gång detta bygge. Sysselsättningsläget på entreprenadsidan är i denna bygd likaväl som inom många andra områden i landet oerhört svagt. Många entreprenörer står formligen och väntar på att denna typ av objekt skall kunna startas. Ett objekt av detta slag skulle kunna ge byggnadsarbetare i området möjligheter till en vettig sysselsättning, bl.a. därför att det har många inslag av broar och överbyggnader. Jag har som sagt respekt för att frågan fördröjs genom överklagandena, men jag tycker ändå att man kan förvänta sig att regeringen kraftfullt och systematiskt tar itu med denna typ av frågor och inventerar möjligheterna att snabbt komma fram till lösningar för ge ytterligare trovärdighet åt den satsning som vi alla är överens om är riktig.
Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret, herr kommunikationsminister. Det är inte underligt om man är otålig i detta ärendet. Denna vägfråga har diskuterats i minst 30 år, och den har utretts intensivt under halva denna period, men det tycks vara omöjligt att komma fram till ett beslut. Regeringen har haft den uppe i två omgångar sedan 1987, men nu är vi inne i ett tidsmässigt kritiskt och viktigt läge. Det är därför särskilt angeläget att man kan komma till skott. Det är frustrerande att se att viktiga arbetstillfällen kan gå om intet. Vägen är som sagt välutredd. Om detta talar dokument som Lokaliseringsplan 77, 87 och Översiktsplan 90. Därutöver finns vägverkets formella arbetsplaner. I dessa utredningar anförs mycket starka skäl för utbyggnad, som jag inte tror att kommunikationsministern ifrågasätter. Jag kommer själv från Marks kommun, och jag har haft förmånen att vara med i detta planeringsarbete. Jag kan intyga att det har lagts ned oerhört mycket arbete på detta. Alla möjliga aspekter har utretts på både det ena och det andra hållet. Det gäller inte minst miljöaspekterna. Jag vill påstå att få vägar är så välutredda. I svaret säger kommunikationsministern att det är av vikt att prövningen görs ingående och omsorgsfullt. Hitintills har det enligt min mening varit en minst sagt ingående prövning. Få vägprojekt kan mäta sig med detta. Även i det formella skeendet, som jag antar att kommunikationsministern här åsyftar, har det skett en mycket ingående prövning. Det känns då litet frustrerande att det skall vara så svårt att komma fram till beslut. Även jag har respekt för rättvisans gång. Självfallet skall människor ha rätt att överklaga. Men samtidigt är det fel att ärenden kan bli liggande på kommunikationsdepartementet, som har blivit förhållandet i detta fall. Jag vill därför fråga kommunikationsministern om det finns möjligheter att nu verkligen sätta fart på detta projekt.

Herr talman! ingen betvivlar kommunikationsministerns vilja att verkligen genomföra detta projekt. Jag tar fasta på löftet att på ett kraftfullt och handfast sätt angripa dessa frågor i det aktuella fallet, så att vi kan få ett förverkligande som många av oss i bygderna förväntar oss av denna sträcka av riksväg 41. Därmed tackar jag för de satsningar och de styrkedemonstrationer som jag tror att det kan bli fråga om från departementets sida för att man nu skall leva upp till dessa löften.

Herr talman! Jag har under de få månader som jag har varit kommunikationsminister lärt mig att inte ge något exakt svar på den typen av frågor. Därför kommer jag inte heller nu att göra det.

Herr talman! Eva Johansson har frågat mig på vilka fakta jag grundar mitt uttalande om att Arlandabanan kommer att vara klar ett år tidigare än beräknat. Ines Uusmann har frågat mig om jag kan garantera att Arlandabanan inte ytterligare fördröjs. Jag har valt att besvara dessa frågor i ett sammanhang.

Tidigareläggningen gör det enligt min bedömning möjligt att färdigställa Arlandabaneprojektet under 1996.
Herr talman! Jag tackar Mats Odell för svaret. Jag ställde i november en fråga om Arlandabanan. Då ville jag veta om den nya regeringen ställde lika höga miljökrav, bl.a. beträffande utbyggnaden av Arlandabanan, som den socialdemokratiska regeringen gjorde. Det intygade Mats Odell, och det var bra. Nu kommer det en rad ganska motstridiga besked om utbyggnadstakten. Jag måste säga, Mats Odell, att jag är långt ifrån säker på att det besked som vi nu har fått är det sista i denna fråga. Det finns en rad farhågor för att utbyggnadstakten dras ner av några slags ideologiska skäl. Hela frågan om finansieringen har fastnat där. Regeringen vill till varje pris dra in privata intressenter, trots att det hittills bara har betytt förseningar och ovisshet och såvitt jag vet ännu inga pengar. Jag tror att kommunikationsministern får akta sig så att han inte går till historien med en mängd efterlämnade ''Odellare'', alltså projekt som det har talats om i många år men som det inte blivit något av därför att man inte handlat i tid. Det har funnits möjligheter att snabba på detta projekt. Det hade ur många synpunkter kunnat vara ett bra projekt. Det skulle ha gett sysselsättning, nödvändig i denna liksom i andra regioner. Det skulle ha gett oss ett tidigare värn om miljön och också bättre trafiksäkerhet. Jag vill nu fråga Mats Odell om han är beredd att låta de ideologiska aspekterna i detta fall stå tillbaka för intresset av att nu sätta fart på utbyggnaden av Arlandabanan. Jag vet att den har startat, men jag åker varje dag förbi den med tåget och vet att det är en mycket blygsam start.

Herr talman! Låt mig först till Eva Johansson säga att jag själv den 15 november förra året var med och tog det första spadtaget till den byggnation som nu är i gång. Arbetena med att bygga denna bana ut till Arlanda från Stockholms central är alltså i gång. Eva Johansson frågar också vad det är för ideologiska skäl som gör att vi letar efter andra finansiärer. Jo, det är att vi skall kunna använda skattemedel så effektivt som möjligt. Vi skall försöka hitta en lösning, där andra intressenter bidrar till finansieringen av exempelvis det här projektet. Detta var inte heller en främmande tanke för den förra regeringen, som faktiskt tog in anbud från tre konsortier, varav två var helt privata. Bakgrunden, Eva Johansson, är att vi vill se till att de pengar vi får fram via skattsedeln, via våra gemensamma ansträngningar, skall användas så effektivt som möjligt. Vi skall se till att de räcker till så många infrastruktursatsningar som möjligt över hela landet, även på sådana ställen där vi inte kan räkna med att det finns ett privat riskkapital. Att man tvekar kan naturligtvis bero den lågkonjunktur som för närvarande råder. Det gäller att visa ett hållbart koncept. Herr talman! Min ambition är att vi så snabbt som möjligt skall komma fram till den slutliga lösningen på finansieringen av driften av banan. Men det känns ändå skönt att arbetena pågår för fullt med utbyggnaden av fyrspåret till Rosersberg.
Herr talman! Det är gott och väl att Mats Odell tog det första spadtaget. Det är också bra att det arbete som Mats Odell så framgångsrikt inledde har fortsatts av de åtta tio personer som arbetar där nu. Jag menar att det här arbetet borde snabbas upp. Mats Odell säger att skattepengarna skall användas så effektivt som möjligt. Det är därför privata intressenter söks. Det försökte även den förra regeringen, och det har även den nuvarande regeringen försökt med i ett antal månader, där Mats Odell har ansvar för dessa frågor. Än har regeringen inte lyckats. Skall utbyggnaden av Arlandabanan göras avhängig av att någon eller några privata intressenter dyker upp och är beredda att satsa pengar i projektet? Har Mats Odell någon tidsgräns för när det får vara nog med sökandet?
Herr talman! Kommunikationsministern säger att skattepengarna skall användas så effektivt som möjligt. Ja, det är en åsikt som vi naturligtvis också delar. Men när det gäller de medel som behövdes för en Arlandabana kunde den gamla regeringen konstatera, att de försök som kunde göras med privata intressenter, kapitalister, inte var genomförbara på grund av att statliga garantier ändå behövdes. Det var bättre med ett bolag bestående av luftfartsverket och banverket, som kunde ta ansvaret och göra upphandlingen. Nu skall olika privatkapitalister sökas för att klara projektet. Men vi vet hur det ser ut i Europa. Där finns ett intresse att satsa på öst-västförbindelserna. De privata kapitalisterna är inte ens intresserade av bron över Femer Bælt längre. Vilka skall då finnas för Arlandabanan?
Herr talman! Eva Johansson frågar om Arlandabanan skall vara avhängig av att man hittar privat kapital. Svaret på den frågan är nej. Arlandabanan skall byggas även om varje krona skall tas via skattsedeln, vilket tycks vara något som Eva Johansson och Ines Uusmann tycks föredra. Ines Uusmann frågar vilka privata finansiärer det gäller. Det är en av de frågor vi för närvarande arbetar med.

Herr talman! Mats Odell lämnade ett viktigt besked, dvs. att Arlandabanan skall byggas även om det inte dyker upp några privata finansiärer. Frågan är hur länge sökandet efter de privata finansiärerna skall pågå innan regeringen är beredd att gå in och fatta beslutet. Vi har en situation nu med många arbetslösa människor. Det här projektet skulle kunna vara en hjälp att klara ut arbetsmarknadssituationen. Vore det inte förnuftigt att sätta i gång bygget nu och bidra till att förbättra arbetsmarknadssituationen, när nu alla de försök som hittills har gjorts för att få fram privata intressenter har misslyckats och det kanske helt enkelt inte finns några? Frågan har inte handterats på så sätt att allt är helt klart. Det finns en hel del saker som är oklara fortfarande, t.ex. bansträckningen mellan Rosersberg och Odensala. När tänker regeringen presentera de praktiska förutsättningarna för att hela projektet skall ros i land?

Herr talman! Rolf L Nilson har frågat mig vad jag tänker göra för att garantera en rättvis utvärdering av sprutbytesprojektet i Lund. Socialstyrelsen har uppdragit åt Socialhögskolan i Rönnberg genomföra en studie och en utvärdering av verksamheten med rena sprutor i Lund och Socialstyrelsen har själv poängterat att en studie av sprututbytesverksamheten måste ledas av en utomstående forskare. Ett av flera skäl till att professor Rönnberg valts att leda undersökningen är att han inte i något sammanhang har tagit ställning i frågan om utdelning av sprutor till narkotikamissbrukare. Jag ser mot bakgrund härav ingen anledning att vidta några åtgärder.
Herr talman! Jag kan förstå att socialministern har större frågor att engagera sig i och kanske inte tycker att det är så märkvärdigt med en utvärdering av ett behandlingsprogram. Lund är speciellt och kräver särskild uppmärksamhet. Jag tror inte att det finns något program för att behandla en dödlig infektionssjukdom som har usatts för så kritisk, orättvis och hårdhänt granskning som sprutbytesprojektet. Det här handlar om ett område som är känsligt och berör narkotikabekämpningen. Det råder ett stort känslomässigt engagemang i kampen mot narkotika. Ideologiska gränser och uppfattningar om behandlingsmetoder är starkt markerade. Många aktiva insatser har gjorts för att försöka stoppa projektet. Utvärderingen av projektet har vilat i flera år och sedan hamnat i händerna på en tjänsteman vid socialstyrelsen som har utmärkt sig som en mycket hårdhänt kritiker av projektet. Han har velat lägga ner projektet. Det är ingen som ifrågasätter professor Sten Rönnberg, vare sig hans vetenskapliga kompetens eller hans oväld, men kanske är hans omdöme inte det bästa när han bland sina doktorander, som skall göra den praktiska utvärderingen, väljer en förespråkare för Riksförbundet för ett narkotikafritt samhälle som också aktivt har bekämpat projektet. Det är klart att detta bland de inblandade väcker oro och frågor om de skall bli rättvist behandlade.
Herr talman! Den tjänsteman på socialstyrelsen som Rolf L Nilson syftar på deltar inte i projektet. Däremot har han varit med och drivit fram det. Denna utvärdering är ju egentligen en beställning från riksdagen. Det är riktigt att en av de fyra doktorander som Sten Rönnberg kommer att anlita är Ulrik Hermansson, som är aktiv inom RNS och som såvitt jag vet har yttrat sig kritiskt om projektet. Men ingen av de övriga personer som deltar i arbetsgruppen har några sådana synpunkter. Jag känner personligen Ulrik Hermansson som en utomordentligt kompetent och bra person, och jag är alldeles övertygad om att han i sin utvärdering av projektet som forskare kommer att inta en opartisk hållning, även om har haft synpunkter på projektet. Vi kan nog vara ganska säkra på att vi kan lita på det omdöme han till sist kommer fram till. Jag vill också nämna att det parti jag företräder liksom jag personligen har haft en positiv inställning till sprututbytesprogrammet. Jag har besökt Kerstin Tunving och hennes medarbetare nere i Lund och fått ett mycket gott intryck av programmet. Jag hoppas naturligtvis att den vetenskapliga utvärdering som nu skall ske kommer att bekräfta det intryck jag har fått i sammanhanget.

Herr talman! Det är självklart att vi skall följa projektet och se vad som kommer fram. Jag konstaterar att en av dem som är inblandade i projektet, tillförordnade chefsöverläkaren Stig Kronberg, i ett brev till professor Rönnberg har sagt att han välkomnar Rönnberg som granskare av projektet. Jag tror att detta kan ligga till grund för att granskningen blir saklig och riktig.
Herr talman! Jag vill tacka Bengt Westerberg för svaret, och jag tar fasta på den här i mitt tycke positiva markeringen. Jag nöjer mig med det tills vidare.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Det glädjer mig att socialministern har insett att äldres och handikappades boende är en viktig socialpolitisk fråga. Det är inte enbart en resursfråga, utan det är en prioriteringsfråga. Att just nu stimulera kommuner att tidigarelägga utbyggnaden av olika typer av äldreboende och boende för handikappade är ett bra förslag. Behovet är stort, och det är rätt tid att bygga nu när arbetslösheten är hög och priserna pressas ner. Så långt håller jag med socialministern. Min fråga har också en annan dimension. Socialministern säger att frågan är för tidigt väckt, men oron i kommunerna och bland olika byggherrar är väldigt stor. Man tvekar inför att starta nya projekt inom äldreboendet. Oron för den framtida bostadsfinansieringen och boendekostnaderna är stor. Det finns t.o.m. i dag kommuner som har lediga gruppbostäder på grund av att människor anser att de inte har råd att bo i nyproducerade lägenheter. Danell har nu lagt fram sitt förslag, som enligt olika beräkningar innebär kraftiga hyreshöjningar. Kan socialministern garantera att våra äldre och handikappade i framtiden kommer att ha råd att bo i nyproducerade gruppbostäder? Eller med andra ord: Finns det en social dimension i regeringens bostadspolitik?
Herr talman! Låt mig först konstatera att det inte behöver finnas någon oro vad gäller det byggande som skulle kunna starta i år, eftersom de gamla bostadsfinansieringsreglerna gäller också i år. Danell har i sin utredning uppmärksammat det förhållandet att speciella förutsättningar gäller för bostadshus för äldre och att det i bostadsfinansieringssystemet finns anledning att ta hänsyn till detta. Han föreslår också i utredningen att man skall ha andra regler för detta byggande än för annat byggande. Det är möjligt att hans förslag inte är tillräckliga. Den frågan har vi inte prövat än. Låt mig på Sinikka Bohlins direkta fråga svara att det är alldeles självklart att vi måste garantera att handikappade, äldre och psykiskt sjuka kan flytta in i de gruppbostäder som vi bygger -- annars är ju denna utbyggnad ganska meningslös, eftersom det knappast finns andra hyresgäster utan det är just för dessa kategorier vi bygger.
Herr talman! Jag håller med socialministern om att reglerna i år är desamma. Jag har i dag haft kontakt med några kommuner och frågat vilka nybyggen man kan starta i år, och det som man är orolig för är gruppboendet. Detta stärker den oro man har för att inte klara av att uppfylla intentionerna i ÄDEL Det är väldigt lätt att tala om bostaden som en vara, som en marknadsfråga, men byggande är inte enbart en fråga för byggherrar, utan det är också en fråga för de boende, och bostäderna skall också betalas av de boende. Bostaden har också en mycket viktig social funktion, speciellt för de grupper vi talar om i debatten här i dag. Det är i dag inte enbart bostadsfinansieringen som oroar, utan det gör även två andra stora frågor, som också ligger inom socialministerns ansvarsområde, nämligen KBT och avgiftssystemet för sjukhem. Folkpartiet talade ju i valrörelsen mycket om dessa frågor.

Herr talman! Det är kanske just helhetsbilden man saknar inom bostadssektorn, speciellt på äldreboendets område. Regeringen har ju delat upp frågorna på olika departement. Det som litet grand oroar mig är hur detta har beskrivits i Danells förslag -- kanske har bostadspolitiken fått en ny inriktning. Det tidigare målet en bra bostad till alla kommer nu inte som första punkt, utan som tredje. Det ekonomiskpolitiska perspektivet och målet en fungerande bostadsmarknad sätts alltså före det som borde vara det övergripande bostadspolitiska målet. Anser socialministern att målet en bra bostad till alla fortfarande är det övergripande målet för svensk bostadspolitik, eller är det marknaden som är det högsta målet?
Herr talman! Marknaden kan aldrig vara ett mål utan bara ett medel att tillfredsställa konsumenternas efterfrågan. Jag tycker självfallet att en bra bostad till alla är ett bra bostadspolitiskt mål, och jag beklagar att man, trots att man under mycket lång tid har haft det målet, har försummat utbyggnaden av bra boendealternativ för äldre. Den bristen på den svenska bostadsmarknaden försöker vi nu med olika åtgärder reparera, bl.a. genom det förslag som jag redogjorde för i mitt svar till Sinikka Bohlin.
Herr talman! Jag är glad över att socialministern säger att målet fortfarande finns -- annars har man i riksdagen bytt ut målet mot medel och också ifrågasatt vad riksdagen egentligen skall göra. Jag har en sista fråga. Man föreslår nu en mycket omfattande förändring av bostadspolitiken utan att egentligen ha gjort någon betydande analys av konsekvenserna, t.ex. hur de resurssvaga grupperna kommer att klara av boendekostnader i olika typer av serviceboende. Tänker socialministern medverka till att en sådan analys görs innan beslutet fattas av riksdagen?

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig när regeringen kommer att ta initiativ till en lagstiftning för barnomsorg åt alla. Utgångspunkten för Berith Erikssons fråga är de problem som uppstår i samband med arbetslöshet. Att i en sådan situation förlora sin daghemsplats och till följd härav inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande leder i många fall till att ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen dras in. Detta är enligt min mening orimligt. Den bästa lösningen är naturligtvis att barnomsorgen är så utbyggd att tillgången motsvarar efterfrågan. Genom kommunalekonomiska kommitténs förslag om ett generellt statsbidrag till kommunerna har frågan om en lagstiftning om barnomsorgen åter aktualiserats. Det nya kommunbidragets konstruktion gör nämligen att kommunernas ekonomiska incitament för att bedriva barnomsorg försvagas. Samtidigt är det av hänsyn till såväl jämställdheten som samhällsekonomin angeläget att fullfölja utbyggnaden av barnomsorgen. Jag anser därför att tiden nu är inne för en lagreglering av detta område. Det är nödvändigt också för att säkerställa ekonomiskt stöd till alternativ barnomsorg.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Eftersom jag under många år har arbetat inom barnomsorgen på olika nivåer, även med forskning och utveckling och politiskt som vänsterpartist, är jag glad och nöjd med svaret. I båda dessa roller har jag arbetat mot det här målet. Målet uppfylls i elfte timmen. Som socialministern säkert känner till gör man i en stad i mitt hemlän, i Uppsala, kraftiga nedskärningar inom barnomsorgen just nu. Barn växer upp på föräldrars villkor. I en familj där arbetslöshetsspöket har slagit till hopar sig bekymren, och man kan förutsäga att familjen inte mår så bra. Daghemmet skall i den situationen inte underskattas som ett komplement till hemmet. Jag har i dag fått ta del av Rädda barnens undersökning av hur barn i Sverige har det. Det verkar helt enkelt som om vuxna har förlorat förmågan att se saker ur barnperspektiv. Rätten till barnomsorg sett ur barnens perspektiv är också ett fullgott skäl för lagstiftning. Daghem kan vara ett mycket viktigt komplement i ett förebyggande arbete när det gäller alla de barn som mår illa i samhället i dag.
Herr talman! Låt mig först understryka det Berith Eriksson säger om att det finns stora brister när det gäller att se samhällsproblem ur barnperspektiv. Det är påvisat i denna rapport, men också i en del andra rapporter som vi har sett. Regeringen ger nu pengar till socialstyrelsen -- det finns också förslag i den nu aktuella budgeten om detta -- för att öka kunskapen bland socialtjänstpersonalen om barnperspektivet och hur barn ser på olika problem. Jag tror att det är mycket viktigt. Låt mig också säga, precis som jag säger i mitt svar, att jag instämmer i Berith Erikssons kritik mot de förhållanden som råder på sina håll. Det gör jag inte bara därför att föräldrarna förlorar på att daghemsplatsen försvinner och får svårare att söka arbete, utan också för barnens skull. De har ju ofta sina kamrater på daghemmet. Att förlora daghemsplatsen innebär också att förlora kamraterna. Det är naturligtvis otillständigt att vi skall behandla små barn på det sättet.
Herr talman! Likaväl som det behövs sjukdomsinsikt behövs det i det här fallet probleminsikt, precis som socialministern säger. Barnomsorgspersonalen vet många gånger mycket väl att barn far illa och ser det, men de har ingenstans att ta vägen med sin vetskap. Det man håller på med nu i t.ex. Uppsala är att rasera just kunskap som har byggts upp under många år. Det gäller det tillvägagångssätt som kommunen har att säga upp alla och sedan flytta om personal. Det är också en mycket stor kapitalförstöring också.

Herr talman! Jag tycker nog att jag har svarat på frågan. Staten har anvisat 2 miljarder kronor för utbyggnad av gruppbostäder. Anslaget var från början avsett att disponeras under fem år. Jag kommer nu att vidta sådana åtgärder att pengarna kan användas snabbare. Det innebär att kommunerna kan påskynda den utbyggnad som sker och utnyttja den lågkonjunktursituationen som nu råder, då man kan bygga billigare. De får sammanlagt ett bidrag på ungefär 500 000 kr. per gruppbostad. Det motsvarar grovt räknat halva investeringskostnaden, kanske t.o.m. något mer i det lågkonjunkturläge som vi nu har med pressade priser. Nu frågar Lisbeth Staaf-Igelström om jag vill tillskjuta mer pengar. Den frågan får vi väl diskutera när de pengar som finns är slut. Det återstår fortfarande att disponera 1,7 miljarder kronor för det här ändamålet. Kommunerna kan alltså komma och begära bidrag så fort de har byggt bostäderna. Vi kommer också att se till att pengarna utbetalas så fort gruppbostaden är byggd och inte året efter enligt gällande reglering. Det som Lisbeth Staaf-Igelström är ute efter anser jag att jag i sak redan har tillgodosett med de initiativ jag har tagit.
Herr talman! Det låter positivt att det om det behövs ytterligare medel för att utveckla och bygga fler gruppbostäder finns möjligheter att få dessa pengar. Det är ju rätt tid att bygga nu, som socialministern också har sagt. Hemma i Värmland har vi en byggarbetslöshet på 21 %, och den ökar stadigt. Därför är det så enormt viktigt att byggandet av gruppbostäder kommer i gång. Jag får tacka för svaret. Jag tycker att det är positivt. Vi kommer att återkomma om det behövs ytterligare ekonomiska medel.

Herr talman! Hadar Cars har frågat mig vilka åtgärder regeringen överväger med anledning av de radioaktiva utsläppen förra veckan från det ryska kärnkraftverket Sosnovyj Bor. Göthe Knutson har frågat mig om jag vill skyndsamt påkalla uppmärksamheten hos den s.k. G-24-EG-gruppen och samtidigt följa upp det informationsarbete som statsministern inledde i USA. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. mars bekräftade tyvärr de bedömningar som redan tidigare gjorts av reaktorsäkerhetsexperter i Sverige och andra västländer när det gäller kärnkraftanläggningar i det forna Sovjetunionen liksom i Centraleuropa och övriga Östeuropa. Nu blev effekterna denna gång begränsade. Enligt vad jag har erfarit har statens strålskyddsinstitut genom mätdata som inhämtats genom olika kanaler fått bekräftat att utsläppen till omgivningen inte varit av sådan omfattning att de får några konsekvenser vare sig i kraftverkets närhet eller i t.ex. Sverige. Någon ökning av strålnivån i Sverige har heller inte uppmätts. Skärpt uppmärksamhet riktas dock naturligtvis den närmaste tiden mot såväl data från strålskyddsinstitutets mätstationer som information från finska mätningar och andra mätningar utomlands. När det gäller konsekvenser för kraftverkets personal och för kraftverket som sådant, har strålskyddsinstitutet och statens kärnkraftinspektion begärt närmare information från ryska myndigheter. Ytterligare analyser behöver nu göras vid verket. Vidare har strålskyddsinstitutet och kärnkraftinspektionen fortlöpande kontakter och informationsutbyte med motsvarande finska myndigheter. För svensk del blev det således denna gång inte något radioaktivt nedfall. Händelsen ger ändå anledning att kontrollera våra beredskapsförberedelser. Jag vill då erinra om att vi efter olyckan i Tjernobyl har vidgat och förstärkt vår kärnkraftsberedskap i flera avseenden. Antalet mätstationer har ökat. Numera finns i varje län en räddningstjänstorganisation förberedd som kan sammankallas med kort varsel vid olycka i ett svenskt eller ett utländskt kärnkraftverk. I riksdagens försvarsutskott behandlas för närvarande förslag om bl.a. fortsatta satsningar på strålskyddsinstitutets beredskapsverksamhet Kännedomen om bristerna i säkerheten i reaktoranläggningar av den nu aktuella typen är numera allmänt spridd i västvärlden. Särskilt efter de politiska förändringarna i öst har också tillgången till information blivit påtagligt förbättrad. Därmed har förutsättningar skapats för internationellt samarbete på olika nivåer för att vidta säkerhetshöjande åtgärder. En rad initiativ har tagits på senare år både bilateralt och multilateralt. Ett omfattande samarbete pågår i syfte att bistå våra grannländer i öst med att förbättra kärnsäkerhet och strålskydd. Jag redovisade detta här i riksdagen för ungefär en månad sedan och arbetet har givetvis gått vidare sedan dess. I dagarna kommer kostnadsberäknade projektförslag att överlämnas från kärnkraftinspektionen. Jag räknar med att det skall vara möjligt att inom en ram av några tiotals miljoner kronor per reaktor kunna vidta åtgärder som påtagligt förbättrar förhållandena, även om en efter västerländska mått godtagbar säkerhet fortfarande inte nås. För en sådan krävs investeringar i en helt annan storleksordning. EG-gruppen är ett exempel på det multilaterala samarbetet. Enligt vad jag erfarit går arbetet fortfarande ganska trögt, beroende på att det tar tid för de nya statsbildningarna i öst att bygga upp de institutioner som behövs för att kunna genomföra samarbetet. Händelsen i Sosnovyj Bor har dock rimligen nu satt ytterligare tryck på ett snabbt agerande inom G-24. Sverige deltar aktivt där, parallellt med att våra bilaterala projekt speciellt med Litauen går vidare. Självfallet tar jag och andra medlemmar av regeringen alla tillfällen i akt att trycka på såväl i G-24 som vid olika bilaterala kontakter. Man måste vara på det klara med att en radikal och bestående sänkning av riskerna kräver investeringar av en helt annan storleksordning än vad som diskuteras i det akuta läget nu. För mer långsiktiga satsningar -- som även kommer att behöva omfatta investeringar i alternativ kraftproduktion m.m. -- måste reguljär finansiering ordnas genom det internationella bankväsendet. Förberedelser för detta har vidtagits, bl.a. av europeiska utvecklingsbanken. Jag anser mot denna bakgrund att allt som rimligen kan göras på kort sikt är i gång. Förberedelser vidtas nu för att få fram underlag för de mer genomgripande insatser som är nödvändiga på sikt. Då Hadar Cars, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav andre vice talmannen att Gudrun Norberg i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på den fråga som Hadar Cars har ställt angående incidenten vid kärnkraftverket utanför S:t Petersburg och vilka åtgärder regeringen ämnar vidta med anledning av det inträffade. I Sverige har man länge vetat och förstått att kärnkraftverken i f.d. Sovjetunionen och staterna däromkring utgör en risk för grannländerna och däribland Sverige. Det finns faktiskt fog för att kalla dessa kärnkraftverk för tidsinställda bomber. Samtidigt vet vi att öststaterna är helt beroende av att hålla i gång kraftverken för sin elförsörjning, trots att säkerheten är undermålig. Jag är naturligtvis medveten om att hjälpbehoven är enorma till de länder och folk som har utarmats på grund av kommunismens och planekonomins förödande system. Men frågan är om inte åtgärder för att undvika haverier i kärnkraftverken är bland de mest angelägna. Jag tror inte att Sverige ensamt kan åstadkomma mer än en liten del av den hjälp som behövs. Det krävs samlade krafter från övriga industriländer för att väsentligt öka säkerheten i alla de aktuella kärnkraftverken i öst, precis som statsrådet har sagt. Men för ett näraliggande land som Sverige måste det vara av största intresse att få till stånd gemensamma aktioner. Man kan inte bara låta tiden gå. Nu måste vi försöka att handla snabbt. Vilka kontakter har statsrådet med IAEA i Wien? Finns det planer på att söka hjälp via det organet?
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är ett långt och utförligt svar. Jag fäste mig framför allt vid vad statsrådet säger mot slutet i sitt svar beträffande G-24-EG-gruppen: ''Enligt vad jag erfarit går arbetet fortfarande ganska trögt''. Det är alldeles klart att de nya stater som är med i detta har enorma svårigheter att kravla sig ur den dy av statsbyråkrati som det kommunistiska systemet inneburit och innebär. Men nu måste vi i västvärlden, och inte minst Sverige, verkligen åstadkomma underverk när det gäller den mycket farliga situation som föreligger i de bristfälliga f.d. sovjetiska kärnkraftverken. Det är Sverige och Finland som sannolikt i första hand skulle drabbas om det blir en verkligt omfattande olycka av Tjernobyltyp. Den kan vara av mindre omfattning och ändå åstadkomma enorma problem och skadeverkningar i Sverige. Vi har i Sverige en optimalt säker kärnkraft. Trots det har den föranlett riksdagsbeslut om att vi skall begränsa oss när det gäller antalet kärnkraftverk och inte bygga fler. Men öster om oss, bara några tiotal mil, finns det fullkomliga krutdurkar. Min fråga är ungefär samma som Gudrun Norbergs. Vad gör regeringen och statsrådet mer konkret dag för dag för att påkalla uppmärksamhet och skynda på processen?
Herr talman! Jag tror att det finns en betydande enighet oss emellan om de faror som kärnkraftverken i f.d. Sovjetunionen representerar oavsett vilka etiketter vi vill sätta på dem. Människor är alltid ofullkomliga. Den mänskliga faktorn är närvarande där likaväl som här, och det innebär att olyckor aldrig är uteslutna. Men när systemet dessutom motverkar människors ansvarstagande blir effekten mångdubbelt värre. Det är riktigt att vi inte har någon anledning att låta tiden gå -- det gör vi inte heller. Sedan vi hade vår debatt i februari har jag haft många kontakter på det här området -- den senaste när vi i den här veckan i samband med undertecknandet av nya miljöavtal med Estland, Lettland och Litauen har gått igenom en del av de prioriteringar som vi måste ha också i de nya och självständiga staterna. Det finns där en naturlig öppenhet från deras sida för svenska insatser. Det gäller såväl i fråga om läckande kärnavfallsförvar som när det gäller När det gäller frågan om G-24 och kontakterna med andra länder vill jag särskilt nämna en kontakt som jag har och kommer att ha under den här veckan med Tysklands miljöminister. Avsikten är att tillsammans med honom och även Finlands representant diskutera de möjligheter som dessa tre länder -- Sverige, Tyskland och Finland -- har att gemensamt driva fram beslut i G-24-gruppen. Ett sådan besök från Klaus Töpfer kommer på fredag.

Herr talman! Även jag hade tänkt ta upp just det citatet från en tidning. Jag utgår från att det inte kan vara korrekt. Det måste rimligen vara så att detta stora svenska kunnande skall tillvaratas i det enormt viktiga arbete som nu inte ens har begynt i åtminstone 20 av de ca 60 kärnkraftsreaktorer som är aktuella i Östeuropa och f.d. Sovjetunionen. Självfallet måste detta svenska kunnande vara till hjälp. Visserligen är det en annan teknik i de gamla kärnkraftverken i f.d. Sovjet, men ändå! Nu skall jag inte ta upp frågan om nybyggnation av sådana. Summorna vet vi -- det kan kosta upp till en miljard att reparera vart och ett av dessa verk. Men vi måste ändå rimligen ställa vårt kunnande till förfogande. Det var därför jag tog upp frågan, om de uttalanden som har gjorts av bl.a. ASEA Brown

Herr talman! Jag sade inte att vi skulle exportera kärnkraftverk. Däremot kan man kanske exportera viss teknologi som kan hjälpa till att höja säkerheten på de befintliga kärnkraftverken där borta, och det är det jag är ute efter. Där tycker jag att det vore bra att statsrådet inte låste sig i några gamla principer. Släng dem och låt oss arbeta tillsammans och enigt för att försöka höja säkerheten! Har vi kunnande och teknologi som skulle behövas där och som vi kan hjälpa till med skall vi vara öppna för att göra det så fort som möjligt, tycker jag.

Herr talman! Låt mig svara växelvis. Våra diskussioner med t.ex. de baltiska republikerna under gårdagen handlade mycket om hur vi skall kunna bistå dem för att bygga upp alternativa energisystem. Det ingår i det miljöavtal som vi har slutit. Det handlar naturligtvis om att överföra både kunskap och teknik. De kontakterna är som sagt inledda och har sin avtalsenliga form.

Herr talman! Rolf L Nilson har frågat mig vad regeringen kommer att göra för att returpappersmarknaden skall fungera tillfredsställande i både ekologiskt och ekonomiskt hänseende. Sverige har en internationellt sett hög grad av återvinning av såväl tidningspapper från hushållen som annat papper för produktion av nytt papper. Den totala mängden insamlade tidningar från hushållen har minskat under år 1991, främst beroende på tunnare tidningar på grund av färre annonser. Trots detta har återvinningsgraden enligt preliminära uppgifter ökat från 60 till 62 % för dessa tidningar under året. Returpappersbruken har genom utbyggnader betydligt förbättrat kapaciteten för att ta emot returpapper. Ytterligare utbyggnad planeras hos SCA i Obbola. Detta bör ge bätte förutsättningar för avsättningen av norrländskt returpapper genom kortare transporter av insamlat papper. Vad gäller konkurrensbegränsande inslag på returpappersområdet har två sådana ärenden behandlats av näringsfrihetsombudsmannen under år 1991. I inget av fallen har NO funnit att bedrivet samarbete medför skadlig verkan i konkurrenslagens mening.

Herr talman! Jag skall återigen ta upp litet statistik, även om jag är bekymrad för att jag nämner för mycket siffror här. Man får nog ändå säga att vi i Sverige har haft en hygglig utveckling av returpappersanvändningen. Sammanfattningsvis kan man säga att prognoserna pekar i samma riktning. En av prognoserna säger att vi kommer att öka användningen av returpapper, även med dagens system, upp till 1,45 miljoner ton till år Marknaden vidgas hela tiden. Det har i Sverige av det skälet inte varit nödvändigt att överväga inblandningstvång. Däremot finns sådan tankar på en del andra håll. Vi är naturligtvis beredda att följa erfarenheterna ifrån sådana experiment.

Herr talman! Detta är en självklar uppgift, som även gäller miljödepartementet. Det kan jag försäkra.

Herr talman! Margareta Winberg har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att påskynda miljöinvesteringar, naturvårdsprojekt m.m. för att förhindra att den öppna arbetslösheten når 6 %. Margareta Winberg tar i sin fråga upp insatser med avseenden på gamla miljöskador, skydd och konservering av kulturminnen, samt vård och skötsel av naturreservat. För åtgärdande av gamla miljöskador har naturvårdsverket resurser motsvarande ca 20 milj.kr. för projektverksamhet. Dessa projekt kräver dock till största delen specialistkompetens då det ofta handlar om att utveckla ny teknik för att åtgärda problemen. Att påskynda dessa projekt är svårt då det rör sig om omfattande insatser av komplicerad teknisk natur. Av naturvårdens egna resurser går ca 75 milj.kr. årligen till den löpande vården av naturvårdsobjekt. Arbetsmarknadsstyrelsen fördelar resurser för arbetsmarknadsinsatser till lokal och regional nivå där medlens fördelning på olika insatsområden bestäms efter regionala och lokala behov. För åtgärder inom naturvårdsobjekt görs insatser i dag i de flesta län med hjälp av arbetsmarknadsresurser. Detsamma gäller även inom kulturmiljövårdens område. Hur stor del av dessa resurser som används inom naturvårdsområdet eller inom kulturmiljöområdet bestäms av länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna. I det sammanhanget finns ingen brist på projekt. Möjligheten att bekämpa arbetslösheten måste tas till vara inom varje samhällssektor. Regeringen kommer i kompletteringspropositionen närmare att redovisa de åtgärder som initieras inom olika politikområden för att motverka arbetslösheten.

Herr talman! Det är lätt att svara på den frågan. Jag har redogjort för det formella systemet och för hur det verkar. Det ankommer alltså inte direkt på departementen att besluta om de här frågorna. Det har jag klargjort. Men självfallet har vi -- regeringen i sin helhet och vi som sköter om miljöfrågorna -- ett intresse av att man också utnyttjar möjligheterna att ta tag i sådana naturvårdsprojekt som är viktiga och därmed kan ge människor meningsfull sysselsättning. Det är för mig en självklarhet. Jag har tilltron till de instanser som sköter det här att de inser detta.

Herr talman! Lars Sundin har frågat mig om hur jag avser agera vid Europeiska utvecklingsbankens årsmöte för att säkerställa att banken fungerar väl och att det svenska biståndet snabbt når sina adressater. Europeiska utvecklingsbanken inledde sin verksamhet i april 1991. Dess huvudsakliga syfte är att underlätta övergången till marknadsekonomi i Central och Östeuropa. Under den korta tid som banken har arbetat, har en bred verksamhet satts i gång. Parallellt härmed har banken snabbt anpassat sig till de politiska omvälvningar som inträffat under senare tid. De tre baltiska länderna är redan medlemmar i banken. Inom kort kommer också nästan samtliga republiker i OSS att inträda. Den kritik som har framförts mot banken är enligt min mening klart överdriven. Jag anser att EBRD:s ledning på ett framgångsrikt sätt hanterat de problem som alltid finns när en helt ny institution skall inrättas. I detta sammanhang måste man också beakta att ett antal av bankens medlemsländer tidigare stått helt utanför det internationella finansiella samarbetet, vilket leder till särskilda svårigheter. Dessa länder har av naturliga skäl ingen erfarenhet av hur finansinstitutioner av denna typ arbetar. Lars Sundin pekar på önskvärdheten av att utbetalningar sker snabbt. Jag tolkar det så att han därmed avser att projekt skall komma i gång. Den uppfattningen delar jag. Man måste dock utgå från förutsättningarna för verksamheten. EBRD är inte en biståndsinstitution. Inte heller ägnar sig banken åt allmänt betalningsbalansstöd, som ju ofta kan utbetalas snabbt. EBRD:s uppgift är att finansiera projekt genom utlåning och riskkapitalsatsningar. Finansieringen, som ges på marknadsvillkor, skall i första hand inriktas på den privata sektorn. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med bankmässiga principer. Den viktigaste förklaringen till att utbetalningstakten hittills har varit måttlig är att det råder brist på goda och genomarbetade projekt. De projektidéer som presenteras för banken är ofta otillräckligt förberedda. I det nordiska investeringsprogrammet för Baltikum har vi försökt dra lärdom av detta genom att göra en särskild satsning på tekniskt bistånd till projektförberedelser. Sådant stöd kommer att kanaliseras via olika organ, bl.a. EBRD. Sammanfattningsvis menar jag att banken även fortsättningsvis skall granska projekten noggrant och satsa på dem som är ekonomiskt och finansiellt sunda. På denna punkt finns det ingen skillnad mellan bankens ordinarie verksamhet och dess medverkan i det baltiska investeringsprogrammet. Det får inte bli ett mål i sig att hålla en hög utbetalningstakt. Det är viktigt att få fram vettiga och bra projekt som EBRD kan finansiera, eftersom det är projekten och deras resultat som underlättar den ekonomiska utvecklingen i länderna i fråga, t.ex. de baltiska staterna. Detta kommer jag också att framhålla vid det förestående årsmötet.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
Nu säger finansministern att kritiken har varit överdriven och att bankens ledning framgångsrikt har löst problemen. Jag hoppas verkligen att den bedömningen är riktig, eftersom det är viktigt för balterna själva. När nu regeringen har valt banken som en kanal i det baltiska investeringsprogrammet är det naturligtvis av stort intresse för balterna men också för oss att denna del av bankens verksamhet inte försummas. Hur bevakar regeringen att den baltiska aspekten inte försummas i bankens arbete och kommer i skuggan av större kanske storpolitiskt mer intressanta satsningar i t.ex. f.d. Sovjetunionen?

Herr talman! Finansministern är så nöjd och belåten med bankens verksamhet i detta avseende att det nog blir ett mycket stillsamt utbyte av synpunkter när Jacques Attali i slutet av veckan kommer hit till Stockholm. Allt är ganska väl beställt på den här fronten. Eller kommer finansministern att försöka ''agera blåslampa'' i detta avseende?

Herr talman! Vid årsmötet i Budapest kommer de mer formella delarna av EBRD:s medverkan i det baltiska investeringsprogrammet förhoppningsvis att undertecknas. Det ser jag som startsignalen för en mycket intensiv verksamhet. Det är alldeles självklart att EBRD:s årsmöte i Budapest kommer att utnyttjas av den svenska regeringen för att se till att riktiga projekt blir av.

Herr talman! Inge Carlsson har frågat mig om regeringen kommer att förändra sin politik angående kommunerna mot bakgrund av det besvärliga läget på arbetsmarknaden. Långtidsutredningen visar att vi i Sverige har stora chanser till en god ekonomisk utveckling i framtiden. En sådan utveckling kräver dock att de offentliga utgifterna hålls tillbaka. Ett av långtidsutredningens scenarier visar att en ökning av den offentliga konsumtionen riskerar att relativt snabbt leda till ökad arbetslöshet. En sådan utveckling måste undvikas. Även kommuner och landsting måste anpassa sig till den ekonomiska verklighet vi lever i. I ett läge där den samlade produktionen i samhället inte växer utan tvärtom krymper, kan den offentliga konsumtionen inte fortsätta att växa. En skattefinansierad expansion av kommunernas verksamhet skulle underminera det svenska näringslivets konkurrenskraft och därmed riskera att leda till ökad arbetslöshet på andra håll i ekonomin. En ofinansierad ökning av den kommunala konsumtionen skulle riskera förtroendet för den svenska låginflationspolitiken. Den kan därmed leda till räntehöjningar som slår hårt mot de kommuner som har dålig ekonomi och är högt belånade. En politik som leder till höjda räntor vore direkt skadlig för kommuners och landstings ekonomi, och skulle leda till ökade uppsägningar. Kommunernas och den offentliga sektorns ekonomi i övrigt är beroende av tillväxt i samhällsekonomin och låga räntor. En politik för detta har som en viktig del sunda statsfinanser. Regeringen är därför inte beredd att ompröva indragningen från kommunsektorn.
Herr talman! Jag tackar finansminsitern för svaret på min fråga. Under de senaste åren har riksdagens beslut inneburit ett minskat stöd till landets kommuner. Kommunerna har vidtagit effektiva rationaliseringar utan några omfattande uppsägningar av befintlig personal. Nu är emellertid situationen mycket besvärande för många kommuner. Varsel och uppsägningar sprids nu från kommun till kommun. Oron är stor inte bara bland kommunpolitiker. Det är främst kvinnor som upplever det hot som regeringens långsiktiga strategi innebär mot daghem, skola, äldreomsorg och den välfärd med arbete åt alla som stora delar av svenska folket har tagit för given. För oss socialdemokrater är kommunens verksamhet en central del av den välfärdspolitik som skall ge alla människor tillgång till en väl fungerande vård, omsorg och utbildning. Vi är därför kritiska mot den borgerliga regeringens uppfattning att den kommunala sektorn inte alls kan tillåtas expandera under 1992/93. Det skulle gå ut över vård och omsorg och dessutom bidra till att fördjupa lågkonjunkturen och öka arbetslösheten. Till detta kommer de hotande förslagen från den borgerliga regeringen om en indragning på 7,5 miljarder kronor från den kommunala sektorn för det kommande budgetåret. Jag måste tolka svaret som att regeringen inte är beredd att ompröva denna enorma indragning. Bedömer finansministern att det kommer att ske någon mer sådan stor indragning? Jag vill också fråga finansministern vilken bedömning hon gör när det gäller det finansiella överskottet i landets kommuner.
Herr talman! På en punkt delar jag Inge Carlssons uppfattning, nämligen den att verksamheten i kommuner och landsting är oerhört viktig för enskilda människors välfärd. Den verksamhet som sker i kommuner och landsting är oerhört angelägen eftersom det handlar om mycket viktiga tjänster i fråga om vård, omsorg och utbildning. Det är just för att kunna garantera människor i Sverige fortsatt tillgång till en bra välfärd -- en god tillgång till vård, omsorg och utbildning -- som den ekonomiska politiken måste inriktas på att ge ekonomin växtkraft så att hela ekonomin växer. Vad vi nu ser är nämligen att när ekonomin står stilla skapar det problem för just de människor som har störst behov av samhällets hjälp i olika avseenden. Regeringen har aviserat förslag som kommer att förbättra för kommunerna i kolossalt många avseenden. Det gäller att t.ex. använda de pengar man har på ett sätt som svarar mot medborgarnas behov i de olika kommunerna och landstingen. Bl.a. kommer dessa förslag att innebära mycket bättre möjligheter både för medborgarna att själva välja former för vård, omsorg och utbildning och för de kommunal och landstingsanställda att själva påverka sin arbetssituation. Jag tror att det finns mycket stora välfärdsvinster för medborgare som är anställda i kommuner och landsting och för medborgare som behöver och vill ha bra vård-, omsorgs och utbildningstjänster. De kommer att dra nytta av den process med förnyelse som kommer att initieras av de förslag regeringen har aviserat till den reviderade finansplanen.

Herr talman! Avslutningsvis har jag en fråga till finansministern. Det kan ju hända att Kommunförbundet och regeringen tillsammans kommer fram till att det finansiella överskottet inte är så stort att det går att dra in de 7,5 miljarderna. Men finns det, även om regeringen kommer med ett förslag om att 7,5 miljarder skall dras in för 1993, några idéer om att detta på något sätt kan göras selektivt, så att de kommuner som i dag har det mycket besvärligt ekonomiskt kan komma lättare undan? Om det alltså blir en indragning om 7,5 miljarder kronor innebär varje miljard en försämring med 1,8 miljoner. Det betyder en försämring för Finspångs kommun med 13--14 milj.kr. Mot den bakgrunden tycker jag att det här skulle göras mera selektivt, om det nu finns sådana möjligheter.
Herr talman! Jag måste erkänna att jag nog inte hade tänkt mig att finansdepartementet och regeringen skulle gå in på varje enskild kommuns och varje landstings ekonomiska situation för att sedan avgöra hur mycket pengar som skulle dras in från den aktuella kommunen eller det aktuella landstinget. Det tycker jag faktiskt vore en något otillbörlig inblandning från centralmaktens sida i fråga om de enskilda kommunernas situation.

Fru talman! Arbetsmarknadsutskottets regionalpolitiska betänkande är i år litet ovanligt. Det innehåller väldigt få reservationer. Av det kan man dra slutsatsen att det egentligen råder ganska bred enighet om regionalpolitiken och om inriktningen framöver. Samtidigt skall man väl vara ärlig och även säga att det är ett gott betyg åt oppositionen att man har visat disciplin när det gäller olika former av reservationer. Det tycker jag faktiskt kan var ett gott föredöme och en förebild även för andra utskotts agerande. Intrycket kvarstår att det råder en stor och bred enighet om regionalpolitiken, dels om målen -- arbete, service och god miljö, oaktat bostadsort i landet --, dels förekommer faktiskt en ganska bred uppslutning kring inriktningen av regionalpolitiken. I den proposition som regeringen förelade riksdagen, och som utskottet ansluter sig till, markeras just helhetssynen. Jag tror att det är utomordentligt angeläget att vi slår vakt om den. Hela Sverige skall leva. Det innebär att storstadsregioner får en ärlig chans att utvecklas, och att vi i Sverige drar nytta av den dynamik och den kapacitet som finns i storstadsregionerna. Samma omdöme gäller självfallet också glesbygden och de olika delar av landet som inte har storstadsregioner. Hela Sverige skall leva. Det är inte bara en fråga om att fördela resurser. Det är också en uppgift för politiker och andra att se till att det finns förutsättningar för alla regioner att få utvecklas. Man kan dra nytta av deras olika tillgångar. Jag har många gånger tidigare sagt, på samma sätt som vi skriver i utskottets betänkande, att det gäller att se till helheten och att regionalpolitiken i snäv bemärkelse bara kan svara för en del av den här uppgiften. Det gäller givetvis närheten och tillgängligheten i form av goda kommunikationer. Det gäller en hög kompetens i olika regioner i form av utveckling av utbildnignen. Det gäller kostnadsläget, och det är viktigt. Utan ett rimligt kostnadsläge, rimliga skatter och avgifter -- det må var inom landet eller i olika regioner -- kommer inte regionerna och inte landet att ha en chans att utvecklas. Det gäller givetvis också det kreativa klimatet, som är otroligt viktigt. En dynamisk småföretagsamhet är också otroligt viktig för att det kreativa klimatet skall klaras. På samma sätt betyder en god boendemiljö och en god livsmiljö mycket. Socialdemokraterna har en reservation om inriktningen. Det brukar alltid oppositionen ha. Man fullföljer därvid en viss tradition. Men man kan fråga sig vad det är som Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för. De är litet otåliga över att infrastruktursatsningarna inte går tillräckligt fort. Det finns väl en och annan som känner en viss oro och en viss besvikelse över detta, trots att regeringen verkligen lägger manken till. Man kan fråga sig vad det beror på att inte denna infrastruktursatsning kommer i gång så snabbt. Man talar om dålig planeringsberedskap, att det är svårt att få fram objekten. Fru talman! En liten tanke infinner sig. Vad beror det på att planeringsberedskapen är så dålig? Kanske beror det på att man på 80-talet hade för dålig framförhållning hos de myndigheter och verk som sysslade med detta. Den som då hade ansvaret för kommunikationsdepartementet, Georg Andersson, är den som i dag mest yvigt talar om denna dåliga beredskap. Kanske ett litet uns av klädsam självbetraktelse skulle vara på sin plats, Georg Andersson. I sin egenskap av tidigare departementschef bär Georg Andersson ett stort ansvar för att en del av projekten inte har tillräckligt god framförhållning. Socialdemokraterna talar också om behovet av att bygga ut den högre utbildningen och gör gällande att just Socialdemokraterna skulle vara det parti som har burit det adelsmärket. Jag har en stark känsla av att de försummelser, just inom den högre utbildningen, som vi ser i dag är orsakade av att Socialdemokraterna hade för dålig framförhållning för den högre utbildningen under 80-talet. Även där bär man ansvaret. Regeringen har nu satt sig före att öka den högre utbildningen, att få fram Europas bästa skola. Jag är alldeles övertygad om att det arbetet kommer att ge god frukt. Jag kan lugna Georg Andersson på den punkten. När det gäller utförsäljning av statlig verksamhet tar man exempel från domänverket. Jag är alldeles övertygad om, att om man på ett mycket tidigare stadium hade sålt ut delar av domänverkets skogsinnehav, inte minst i norra Norrlands inland, hade många enskilda sågverksägare haft en mycket större möjlighet att kunna få leveranser från enskilda skogsägare och haft en större möjlighet att bygga upp sin lilla verksamhet. Därför är det riktigt att regeringen säljer ut och på detta sätt ger större valfrihet och större möjligheter för näringen där uppe. Sedan har Socialdemokraterna -- visserligen i en annan reservation, men den har på något sätt kopplats ihop med inriktningen av verksamheten -- kritiserat regeringens politik. Man talar om vikten av småföretagsamheten. Den uppfattning man där ger uttryck för delar jag. Men sedan säger man att regeringens allmänna politik och politiken just för småföretagsamheten inte gagnar småföretagen. Det ni menar, Georg Andersson och Socialdemokraterna, är att när regeringen föreslår en avveckling av löntagarfonderna, tar bort skatten på arbetande kapital, gör en översyn av arbetsrätten, för att den skall kunna vara smidigare och enklare att hantera för småföretagen, skulle småföretagen inte önska detta för sin utveckling. Jag skall ned till Markaryd om några dagar och tala inför småländska småföretagare. Jag skall ge dem beskedet att Socialdemokraterna önskar återföra löntagarfonderna, önskar återföra skatten på arbetande kapital och inte är intresserade av förenklingar i arbetsrätten. Är det detta budskap, Georg Andersson, som jag skall förmedla till småländska småföretagare, som är vana att utveckla och förkovra sig samt skapa välstånd i de bygder där de lever? Var vänlig och bekräfta om det är på det sättet, så skall jag vara budbärare. Jag är inte övertygad om att det uppskattas, men det är Fru talman! Stödsystemet som föreslås i propositionen och som utskottet ansluter sig till innebär en fortsättning av ett förenklat stödsystem, som vi fattade beslut om år 1990. Det innebär också att vi försöker begränsa stödet så mycket som möjligt, även om vi nu gör en viss utvidgning av nedsättningen av sociala avgifter i stödområde 2 med en viss branschutvidgning. Socialdemokraterna är oroade över vad man på den här punkten säger i EG. Jag är helt medveten om att man kan ha synpunkter på detta. Är det Georg Anderssons uppfattning att vi, innan vi går in i förhandlingar med EG om sådana här saker, fullständigt måste nollställa oss och därefter börja att förhandla? Min uppfattning är att vi skall vidhålla att just de här åtgärderna kan vara bra för den del av Sverige som är glest befolkad. Därefter får vi föra förhandlingar, om EG till äventyrs skulle ha synpunkter på detta. Georg Anderssons och Socialdemokraternas modell är uppenbarligen att lägga sig platt på marken innan man går till förhandlingar. Det är en ganska märklig inställning. När det gäller lokaliseringsbidraget och Socialdemokraternas kritik mot anslagsnivån vill jag framhålla att det har varit en god tradition att löpande följa önskemålen om lokaliseringsbidrag. Om det sedan skulle visa sig att det kommer in ansökningar därutöver, kommer regeringen naturligtvis att ha möjlighet att i skilda sammanhang återkomma om det skulle visa sig erforderligt. Jag är alldeles övertygad om att regeringen inte har uppfattningen att man i det här läget skall hålla tillbaka investeringar. När det gäller stödområdets gränser, som berördes i ett inlägg av Laila Strid-Jansson, är det alldeles uppenbart att det finns många kommuner som skulle vilja räknas till stödområdet. Till politikens charm hör faktiskt att prioritera och inte bara gå ut på farstukvisten och höja fingret för att känna efter vad som är populistiskt. Att att bete sig som Laila Strid-Jansson gör är lika populistiskt som när enskilda ledamöter och flera ledamöter från olika partier i samma län aktivt försöker skapa opinion i Sveriges riksdag i syfte att lyfta fram sin landsända. Det tillhör just politikens uppgifter att bilda opinion och att påverka opinionen. Den är inte en gång för alla given. Och det är alldeles uppenbart att det sättet att driva politik på är vanligt förekommande i västerländska demokratier. Politiker från olika landsändar och olika enskilda ledamöter söker skapa opinion inom sitt parti, inom utskott och inom riksdagen för just den ståndpunkt som han eller hon har. Det handlar om en långsam, tålmodig process, och det är inte särskilt enkelt att kunna uppvisa resultat på en eller annan dag eller ett eller annat år. Det tar sin tid, och de partier som är kvar i riksdagen kommer givetvis på sikt att vinna gehör för sina synpunkter om de är förnuftiga. I det här läget har vi i utskottet valt att låta stödområdet förbli oförändrat, även om jag kan hålla med Laila Strid-Jansson om att det alltid kommer att finnas avgränsningsproblem med detta stödsystem. Även jag, och jag tror de flesta, kände mycket start för den kvinnliga sågverksägare i Jämtland som förklarade hur hon hade det. Jag tror att vi kan vara ganska överens om att den här typen av problem skapas om man bygger ut stödsystem i för hög grad, vilket skulle kunna medföra att den fria, den ärliga, konkurrensen på lika villkor sätts ur spel. Fru talman! När det gäller glesbygdstödet tillstyrker utskottet en lång rad förslag från regeringen om höjningar av maximigränser för att ge glesbygden ytterligare möjlighet att utvecklas på det sätt som uppenbarligen Georg Andersson och jag är helt överen om. Vi har konstaterat att länsanslaget i dag ligger på en hög nivå.

Nu ligger anslaget på dryga miljarden, och vi kommer dessutom att genomföra en del studier av hur länsanslaget har använts. Synpunkter av olika slag har framkommit om att det har brukats väl och att det har brukats mindre väl. Det finns anledning att invänta resultaten av dessa utredningar och även resultaten av utredningarna som görs inom departementet för att därefter gå vidare. Låt mig, fru talman, säga att vi just beträffande länsanslaget, med dess konstruktion med stor frihet för de enskilda länen att fatta beslut som gagnar den regionala utvecklingen, är utomordentligt överens. Möjligheten därför har väsentligt utökats tack vare att den gamla oppositionen på 80-talet, den som nu sitter i regeringsställning, var vital och framsynt nog att driva upp länsanslaget, tvärtemot I utskottet förekommer det, som Karl-Erik Persson var inne på, ett resonemang om insatser för kvinnor i glesbygden. I samband med att länsstyrelserna hanterar länsanslagen är det viktigt att man är uppmärksam och verkligen lyfter fram projekt som betyder mycket för kvinnor och kvinnors sysselsättning. Jag är alldeles övertygad om att under dagens debatt kommer flera inlägg med den inriktningen. Jag ser positivt på en sådan syn. Det har talats om utlokalisering av olika statliga verksamheter. Vi har haft motioner om utlokalisering av hela SCB till Örebro. I utskottet har man tack vare riksdagens revisorers skrivelse i anledning av boverkets utlokalisering till Karlskrona diskuterat inriktningen. Vid många tidigare tillfällen har utskottet uttalat sin uppfattning att man framför allt när det gäller ny statlig verksamhet skall pröva utlokaliseringsorter utanför Stocksholmregionen. Lokaliseringen skall dock vara väl genomtänkt, vilket jag inte direkt vill påstå att utlokaliseringen av boverket till Karlskrona var. Det finns emellertid anledning att understryka vad utskottet tidigare har sagt om detta. Personligen är jag mer tilltalad av att få något slags funktionsdecentralisering, dvs. att generellt, oaktakt vilket verk och vilken myndighet det gäller, försöka få mer och mer av beslutskraften nedflyttad från den nationella nivån till den regionala nivån. Det är just genom att själv kunna fatta beslut, att vara beslutsfähig, som regionerna ute i landet har en möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Fru talman! Nu kommer jag in på ett avsnitt som jag personligen tycker att vi skulle ha utvecklat litet mer i betänkandet och debatterat litet mer, nämligen regionernas Europa. Jag tror att regionens betydelse mer och mer framöver kommer att debatteras i kammaren när vi för diskussioner om regionalpolitik. Det är inget tvivel om att i Europa regionbegreppet har varit kolossalt viktigt århundradena igenom, med kanske en liten parentes under de senaste 150 åren. Vi ser nu överallt hur initiativ tas för att lyfta upp regionen och regionens betydelse. Kontakter skapas, och samarbetsprojekt inom regioner, mellan regioner, inom landet och över nationsgränserna lyfts fram. I Sverige ser vi t.ex. hur Storstockholmsregionen utvecklas med Mälardalen och med dragningar mot Finland över Östersjön. Vi ser hur Västsverige utvecklas med Göteborgsregionen, Malmö--Lundregionen med Köpenhamn samt Sydostsverige med kontakter i Baltikum. På något vis rullas Europas historia tillbaka. Man ser litet grand av de naturliga kopplingar som fanns före de stora krigen i Europa under 1900-talet. Detta är utomordenligt viktigt och bra, och det ger en möjlighet för olika regioner att få utvecklas efter just sina egna förutsättningar. Man kan säga att EG-samarbetet markerar en dimension av Europa, nämligen strävan efter enhet och hegemoni. Genom århundradena har den strävan alltid funnits, alltsedan romartiden, Karl den store, Habsburgriket och Napoleontiden, medan utvecklingen i regionernas Europa speglar den andra bilden av Europa, nämligen mångfaldens Europa. Jag är alldeles övertygad om att det finns en fruktbar dynamik mellan de här två olika strävandena. Vissa beslut förs upp på hög nivå, medan merparten av besluten fattas ute i regionernas Europa. För att anknyta till en aktuell debatt i Sverige om regionindelningen, vill jag nämna att det finns två parallella processer. Man kan höra diskussioner om hur vi skall dela upp det här landet i framtiden. Det talas i dag om att länen är för små. Funderingar finns om huruvida det är möjligt att ändra den regionala indelningen. Processen är stel och trång. Det går trögt att ändra 1634 års länsgränser. Det har vi fått erfara. Den trögheten i processen skall emellertid ställas mot en annan när regioner -- det må vara regioner -- grupperar sig. Den processen går betydligt fortare på många andra områden i Sverige. Det är intressant att studera vilken process som påverkar vilken. Jag är ganska övertygad om att detta, med den dynamik som finns i den marknadsorienterade processen, där ekonomiskpolitiskt kulturella faktorer styr, kommer att påverka oss här i riksdagen, när vi förr eller senare kommer att få diskutera de administrativa gränserna för Sverige. Fru talman! Sammanfattningsvis: Jag är alldeles övertygad om att det är i regionernas Europa, med regionen som bas, som möjligheterna för framtiden finns. Det finns anledning att tro att vi får ett mycket väl utvecklat storstadsregionssamarbete, där exempelvis Stockholms-, Göteborgs och Malmöregionerna söker sina kontakter utåt i Europa med motsvarande regioner där -- och det finns ett dynamiskt kraftfält i det -- på samma sätt som andra regioner finner sina samarbetspartner. Det är i Europas regioner som Europas framtid ligger. Det är där den kulturella mångfalden finns, särarten och identiten. Där är Europas själ, och det finns all anledning att ha detta i minnet. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Anders G Högmarks inlägg präglades rätt mycket av självgodhet, tycker jag. Alla brister och fel berodde på den gamla regeringens dåliga planering. Var det något som var bra berodde det på den förträffliga tidigare oppositionen. Den visan har vi hört många gånger, men den blir inte bättre och sannare av att den upprepas i sådana tongångar som Anders G Högmark använde. Sedan konstaterade han att det inte var så många reservationer nu som tidigare. Det beror framför allt på att oppositionen tidigare var väldigt splittrad, med centerpartister på ena sidan och moderater och folkpartister på den andra. Nu har det hela samordnats under moderaternas ledning. Det är huvudorsaken till att det inte är så många reservationer. Vi har inriktat oss på några principiella punkter. Jag försökte i ett resonemang på fem punkter utveckla behovet av samordning mellan olika politikområden. Det hade varit fruktbart om Anders G Högmark hade försökt ta upp en analys. Infrastrukturfrågorna bär jag ett väldigt stort ansvar för. Jag är ganska stolt över vad jag och den socialdemokratiska regeringen åstadkom. Vi åstadkom faktiskt ett trendbrott och satte väldigt mycket i händerna på den nya regeringen med ett stort antal beslut att gå i verkställighet med. Vi har föreslagit ytterligare 1,2 miljarder för att förbättra vägunderhållet. Det behövs nu mer än någonsin också av sysselsättningsskäl. Se till att moderaterna stödjer förslaget i trafikutskottet, för då får vi i gång en mängd arbeten av stor regionalpolitisk betydelse runt om i landet. Utbildningen bär vi också ett ansvar för. Ja, det gör vi med stolthet när det gäller utbyggnaden av vuxenutbildningen, grundskolan och högskoleutbildningen. När ni nu börjar skära i vuxenutbildningen, konstaterar vi att det är ett allvarligt ingrepp mot den regionala utvecklingen och förstärker regionala obalanser. Anders G Höbgark påstår att det hade varit bättre för skogslänen om man tidigare hade sålt ut naturtillgångarna. Jag vill hälsa Anders G Högmark välkommen ut i våra bygder i skogslänen för att tala med människorna. En verklighetsförankring skulle inte skada Anders G Anders G Högmark tror tydligen att en försämring av arbetsrätten skulle vara bra för regionalpolitiken och småföretagen. Skall även sänkta löner, som SAF pläderar för, gagna regionerna ute i landet? Det vore intressant att få svar på den frågan. Låt mig med anledning härav säga att jag betackar mig för att Anders G Högmark skulle vara min budbärare ute i bygderna. Vi för ut vårt budskap med kraft och frimodighet, inte med den förvanskning som Anders G Högmark ger åt det.